Herr talman! Jag skall inte karakterisera herr industriministerns anförande på annat sätt än att säga att det var välvilligt i största allmänhet. Men jag är inte säker på att det lugnade vare sig företag eller anställda. Och inte heller känner vi oss tillfredsställda med vad han nu har sagt. Vi kan inte finna att han är beredd att söka medverka till att stoppa den utveckling som vi på goda grunder betecknar som katastrofartad då det gäller beklädnadsområdet. Men herr Åsling är ju en debattör som är tränad från landets alla delar, och han försöker i slutomgången vända debatten att omfatta en motfråga till oss. Det gäller en i och för sig viktig fråga: Vilka är det vi slår vakt om i det här landet bland anställda och företag? Vi har en målsättning sedan årtionden tillbaka, utmejslad framför allt i de korta orden ”arbete åt alla, trygghet för anställning och utkomst åt alla”, men det står inte fortsättningsvis, herr Åsling: ”åt dem som är i statlig företagsamhet anställda”. Det är tryggheten för alla — i statlig, privat eller kooperativ verksamhet — som vi måste vårda oss om. Men det är väl en självklarhet i en debatt av den här karaktären, där vi diskuterar att nu ta över ett par privatägda företag och lägga in dem i statlig företagsamhet, att vi har väsentligt större möjligheter att genom direktbeslut påverka deras sysselsättning. Då det gäller de privata och kooperativa företagen förordar vi en lång rad av åtgärder för att i princip söka trygga sysselsättningsnivån. När vi uttalar oss för att inga avskedanden skall ske, så gäller det alla, oberoende av vid vilka företag de är anställda. Jag är, herr talman, litet grand bekymrad därför att herr Åsling förmenar att den nuvarande kapaciteten fortfarande är tillfredsställande. Herr Åsling har visserligen uttalat att han är orolig i det nuvarande läget. Men han vill inte dra konsekvenserna av vad som just nu håller på att ske, nämligen en ökning månad efter månad av friställning av arbetskraft och varsel. Herr Åsling har inte bestridit mina uppgifter att om den här utvecklingen nu får fortsätta, så kan vi inom något eller några år vara nere vid en produktionskapacitet på kanske 15 96 för vår beklädnadsindustri och 10 96 för vår skoindustri. Detta är väl ändå en utveckling som vi gemensamt måste söka motverka.
Herr talman! Det är klart att jag får lov att acceptera att herr Åsling inte vill eller kan svara på den fråga jag ställde till honom, eftersom man ännu inte har tagit ett beslut. Herr Åsling säger nu att regeringen när det gäller målsättningen för tekoindustrin skall lägga fram ett förslag som skall gå ut på att nuvarande nivå skall bevaras. Då vill jag ställa frågan: Från vilken tidpunkt —i dag, eller om ett halvår, eller om ett år, när man har lagt ned tillräckligt mycket? Han säger också att nedläggningar inte får ske snabbt och att man skall ta sociala hänsyn. Borås, Lycksele, Skellefteå, 200 i Skåne, två fabriker i Ångermanland — är den takten acceptabel? Statsföretag har framhållit att man när det gäller den statliga koncernen skall göra allt för att söka åstadkomma alternativ produktion. Har man gjort det? Det finns uppslag till alternativ produktion vid Algots Nord t.ex. Det finns företrädare för de fackliga organisationerna där uppe som säger sig vara besvikna på Statsföretag också i ett annat hänseende, därför att när rekonstruktionen av Algots inleddes lovade Per Sköld, Statsföretag, att den samhällsekonomiska biten skulle tas med i beräkningen. Men hittills har man inte beaktat de samhällsekonomiska konsekvenserna. Jag vill fråga Nils Åsling om man inte alls bryr sig om att ta hänsyn till de samhällsekonomiska följdverkningarna av en nedläggning.
Herr talman! När jag i förra veckan träffade representanter för facket på Algots Nord i Skellefteå utgick de ifrån att någon från regeringen i riksdagens debatt skulle ge svar på de frågor som ställts ungefär i linje med vad Nils Åsling i dag har gjort. Det är alltså uppenbart att flickorna på Algots Nord är mycket väl medvetna om sin situation. De sade bl.a. att det säkert kommer att bli så att man fortsätter att försöka dämpa de sociala följderna av en strukturomvandling, som man från samhällets sida ändå samtidigt har både stött och påskyndat. Och det är väl ungefär vad Nils Åslings anförande här i dag vittnar om. Det sägs inte mycket om samhällsekonomiska konsekvenser. Det talas fortfarande mest om företagsekonomiska lönsamhetskalkyler. Man hänvisar till moderbolagets resonemang i den vägen. Bevarandet av sysselsättningen måste ju ändå vara målsättningen för hela detta arbete. Hur välvilligt man än tolkar Nils Åslings tal går det inte att på den punkten känna sig lugnad,

Herr talman! Rune Johansson i Ljungby säger att vi inte är beredda att stoppa nedgången inom tekoindustrin. Erfarenheten av det branschprogram som gäller f. n, och som nu förhoppningsvis kompletteras genom riksdagens beslut i dag är sådan att de industripolitiska instrumenten är fullt tillräckliga. Det vitsordas av branschen, av facket, av industriverket och av alla inblandade parter. Om man skall gå längre kommer man in på frågor som är mer eller mindre handelspolitiska till sin karaktär, och handelspolitiken kommer handelsministern att närmare beröra senare i debatten. Det gör att svaret på Rune Johanssons fråga, om vi inte är beredda att stoppa nedgången i tekobranschen, blir att det är vi — vi har instrumenten i vår hand. Men frågan är: Skall vi gå vidare och ta handelspolitiska risker? I det avseendet har jag noterat att oppositionen dess bättre delar vår uppfattning. Det finns egentligen ingenting i sak i reservationerna till utskottets betänkande som tyder på att socialdemokratin skulle vara beredd att gå längre. Svaret på frågan är därför: Ni har inget alternativ. Ni har anslutit er till vår industripolitik när det gäller tekobranschen. Må vi nu tillsammans göra det bästa möjliga för att bromsa den förödande nedgången i branschen, som -— det är vi också eniga om — är olycklig, därför att svenskt arbetsliv behöver ett väsentligt inslag av tekoindustri.

Det kan inte vi acceptera. Vi hävdar att tekoindustrin måste behandlas likartat, oavsett vem som äger industrierna. Men jag fattar Rune Johanssons inlägg här så att han i realiteten tar avstånd från den olyckliga formuleringen i reservationen. Jag kan aldrig tro att socialdemokratin vill stå upp och försvara att man på det här sättet sprungit ifrån sina gamla principer. Frågor om beredskapsnivåer etc. kommer handelsministern att ta upp senare under debatten. Jag kan alltså nöja mig med att påpeka att om man skall fastställa beredskapsnivåer måste det ske på grundval av en noggrann analys av sektor efter sektor. Om man gör generella, svepande åtaganden förstör man i realiteten hela branschens sätt att fungera. Jag vill säga till Lilly Hansson att vi har gett Statsföretag i uppdrag att ta fram alternativ produktion och att, vilket jag också sade i mitt anförande, det finns projekt för Norrland som vi hoppas är realistiska och kanske kommer att behövas. Vi kan väl ändå vara överens om en sak, nämligen att det viktiga är att behålla människors sysselsättning. Det viktiga är inte i och för sig produkten utan det viktiga är att människor har en meningsfull sysselsättning.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta det ordrytteri som herr industriministern ägnar sig åt. Jag har förklarat vad innebörden är i våra strävanden. Jag har sagt tidigare att vi genom direkta beslut, såsom vi också föreslagit här, givetvis kan påverka sysselsättningen i den nya tekokoncernen genom att säga: Inga avskedanden. Kostar det här mer pengar får ni komma tillbaka till riksdagen och begära de medel som är nödvändiga för att klara uppgiften. Samtidigt har vi en rad förslag som innebär att vi skall ge stöd också åt den privata och kooperativa industrin för att sysselsättningen inom dessa områden skall klaras. Vi förmenar att de förslagen skall komma till prövning. Jag är fortfarande utomordentligt överraskad av herr Åslings uttalanden. Nu säger han att de industripolitiska instrumenten är tillräckliga. När arbetsmarknadsstyrelsen i slutet av februari skriver och begär rådrum säger man att det av försörjningsskäl måste finnas starka orsaker att bevara huvuddelen av nuvarande konfektionsindustri och att olika samhällsintressen bör tillvaratas genom styrning och utveckling framöver. Det är nödvändigt att vi får erforderligt rådrum för mer långsiktiga beslut 63 om konfektionsindustrins dimensionering och inriktning, har det alltså sagts. Det finns uppenbarligen skiljelinjer. Låt mig göra en snabb uppräkning av de olika punkterna. Vi förmenar att nivån i fråga om produktionens kapacitet och omfattning nu skall fastställas till den nivå vi har i dag, att man skall vidta åtgärder på kort sikt för att ge underlag för sysselsättning i olika företag, oberoende av ägargrupperingar just nu. Vi föreslår vidare statlig upphandling av uniformer, utrustning osv. under en period av tre-fem år, då man lägger beslag på praktiskt taget allt i detta sammanhang. Då det gäller strukturstöd delar vi er uppfattning och stöder era förslag. Och vad beträffar frågan om ursprungsbeteckning hoppas jag att vi om en stund får ett beslut som innebär att regeringen skall fullfölja det arbete som påbörjas. Vidare tar vi upp prispåslag i handelsledet. Man har under hand sagt att man kanske är på väg att lösa den frågan; det får vi väl höra närmare av handelsministern. Vi har också föreslagit exportstöd och förhandling om begränsningsavtal när det gäller importen, osv. Allt detta syftar till att bevara den marknadsandel, 25-30 96, som vi i dag har. Jag kan inte tänka mig att det från frihandelssynpunkt kan betecknas som orimligt att vi — inte minst med hänsyn till beredskapsförsörjningen men också med hänsyn till sysselsättningen — söker att så långt det är möjligt bevara åtminstone den andelen av vår marknad och slå vakt om en industri av den omfattningen.
Herr talman! Jag är tacksam över att Statsföretag fått i uppdrag att skaffa fram alternativ produktion. Det är inte alls så att det nödvändigtvis behöver vara sömnad. Jag hoppas innerligt att det blir någonting positivt av det projekt som Nils Åsling sade skulle kunna tänkas förläggas till någon av Algots fabriker i Norrland. Jag noterar detta; det innebär i realiteten att man redan har gått med på att någon fabrik i Västerbotten skall läggas ned. i Jag fick inte svar på den fråga jag ställde när det gällde det förslag som skall läggas fram om målsättningen att den nuvarande nivån skall bevaras. ”Den nuvarande nivån” måste betyda den nivå av produktion och sysselsättning som vi har i dag. Jag vill gärna ha ett besked på denna punkt. Är det den nivå vi har i dag som avses, eller är det den nivå vi får när de nedläggningar och varsel som nu varje dag kommer strömmande har trätt i kraft? Det innebär i så fall flera tusen färre sysselsatta och många fler nedlagda fabriker än vi har i dag.
Herr talman! Vi skall väl inte förlänga den här trätan, i synnerhet som jag fortfarande anser att Rune Johansson och jag i allt väsentligt är överens beträffande tekopolitikens utformning. Eftersom ingen här i kammaren vill kännas vid vad jag kallade det socialdemokratiska missödet, förmodar jag att det är en ren olyckshändelse i Nr 98 arbetet, och det kan vi ju alla råka ut för — det får man ha förståelse för. Det Torsdagen den hade dock varit välgörande om man direkt klart hade tagit avstånd från detta, 16 mars 1978 eftersom det här är en så allvarlig fråga. Det kommer att föranleda mycket debatt och huvudbry bland de anställda i de privata företagen. Rune Johansson säger: Inga avskedanden i statlig industri! Det är gott och väl. Jag önskar att man kunde genomföra det. Men eftersom den svenska marknaden är given innebär det att några anställda i privata företag med motsvarande produktion någon annanstans här i landet får lämna sitt arbete. Konsumtionen är nämligen ganska given, och de statliga företagen och de privata företagen konkurrerar. Har man andra ambitionsnivåer för de statliga företagen än för de privata är denna konsekvens ofrånkomlig. Jag har bland anställda i enskilda företag mött oro för att statliga företag skulle favoriseras, vilket bara skulle innebära att man flyttade arbetslösheten mellan företagen. Detta är den reella konsekvensen av den olyckliga formuleringen i socialdemokraternas reservation, som det skulle finnas skäl i att ta avstånd från här i dag. Den skapar en oro i de privata företagen som är mycket olycklig. Dess bättre föreslås detta bara i reservationen — socialdemokraterna kommer inte att få igenom sina skrivningar i detta avseende. Jag har hänvisat till att de industripolitiska insatserna av alla tecken att döma är tillräckliga. Rune Johansson tar då upp AMS skrivelse. Men AMS har ju inte skrivit om industripolitiken. AMS har liksom så många andra skrivit om nödvändigheten att nu börja planera för att upprätthålla en beredskapsproduktion. Och detta är vi överens om. Arbetet därmed pågår i handelsdepartementet sedan lång tid tillbaka. Situationen är bara den att på grund av att näringsutskottet — jag skall gärna erkänna att det var ett enigt näringsutskott — beslöt bordlägga frågans behandling fördröjdes detta arbete. Vi måste ju respektera riksdagens arbetsformer, i varje fall har denna regering för avsikt att göra det även fortsättningsvis. Arbetet med att undersöka nödvändiga beredskapsnivåer fortgår alltså i tekogruppen, i tekobranschrådets regi. Det kan också vara ett svar till Lilly Hansson. Men när Lilly Hansson sedan frågade mig om beredskapsnivån skall vara den nuvarande nivån måste jag påpeka att socialdemokraterna även här har råkat ut för ett missöde i en reservation vid utskottsbetänkandet. De säger där: ”Det är ofrånkomligt att man lägger fast vilken produktionsnivå resp. produktionskapacitet som krävs för att försörjningsberedskapsmålen skall kunna uppfyllas.” Man antyder alltså att det måste ske en bred analys sektorsvis eftersom den inte kan göras generellt. Men avslutningsvis säger de motsägelsefullt: ”Denna planering för tekobranschen bör utgå från att nuvarande produktionsnivå i allt väsentligt bör bibehållas.” Det är en omöjlig formulering. Den innebär att man inte skulle ta hänsyn till att det finns lönsamma företag, att det finns produktionssektorer där svensk tekoindustri med framgång hävdar sig. Hur skall man inför konsumenterna kunna försvara att man där låser fast en försörjningsberedskapsnivå som i realiteten innebär att man håller en högre prisnivå än vad som från konsumenternas 65 synpunkt är motiverat? Jag tror att de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet i fortsättningen litet mer måste ge akt på hur de formulerar sig. Det skapar missförstånd när man ger sig ut i sådana motsägelsefulla påståenden som man har gjort här.

Herr talman! I debatten om tekoindustrin den 25 maj 1977 slutade jag min sista replik på följande sätt: ”Här fordras en planering av hela branschen. Om herr Åsling gör en sådan är jag övertygad om att han snart kommer med ett förslag om ett ökat statligt engagemang i tekobranschen och ett statligt ägaransvar för att trygga sysselsättningen och för att trygga beredskapen på detta område.” Vad jag sade var slutet på en debatt där Nils Åsling hade anklagat oss för att vilja förstatliga hela industrin och som han sade socialisera den. Han sade att det var den enda åtgärd vi hade att föreslå i detta sammanhang. Nu, Nils Åsling, är vi en bit på väg men tyvärr över ett år för sent. Och det förslag som regeringen presenterar har ingenting med socialisering att göra. Om det hade varit fråga om ett beslut i socialistisk riktning hade det funnits en plan för tekoindustrins framtid och för hur vi i Sverige skall klara beredskapen i framtiden. Nu är det inte ett förslag som säkrar jobben utan mera en avvecklingsplan för den svenska tekoindustrin. I reservationer vid arbetsmarknadsutskottets betänkanden 1976/77:15 och 30 yrkade vi socialdemokrater att man skulle ta upp frågan om ett ökat ägarinflytande från statens sida, och i reservationen vid betänkandet nr 30 skrev vi att som grund för ett statligt engagemang krävs i sin tur en väl genomlyst och brett förankrad planering för framtida produktion och sysselsättning inom tekosektorn. Vi konstaterade att regeringen inte har redovisat någon framåtsyftande planering för samhällets aktiva medverkan i strukturomdaningen inom tekoindustrin. Herr Åsling tog här upp planeringen och talade om uppskov. Jag vill då fråga honom: Varför röstade ni inte den 25 maj på att det skulle bli en plan för tekoindustrin? Då skulle ni haft alla möjligheter att ha denna plan utarbetad, innan vi för den här diskussionen. Men nu kan jag bara konstatera att vi står på samma ställe som vi gjorde i maj 1977. Ännu finns ingen långsiktig planering för vare sig sysselsättningen eller försörjningsberedskapen. Läget inom tekoindustrin, särskilt jnom beklädnadssektorn, har ytterligare förvärrats. Det medför lidande för enskilda människor, och det skapar kommunala och regionala problem. Antalet arbetslösa är nu dubbelt så stort arbetslöshetskassor. Än värre är att 70 26 av de arbetslösa har varit utan arbete i tre månader. Ca 40 96 har en arbetslöshetstid som överstiger sex månader. Vad det betyder för människorna kan nog endast den förstå som själv har varit arbetslös. Nr 98 Till detta kommer att man nu, såsom redan framhållits i debatten, inom Algots har varslat 700 anställda om uppsägning och att vi i dag på morgonen genom massmedia fick upplysningen att Eiser skall varsla 200 personer i Halmstad, Sjöbo och Malmö. Under januari och februari varslades, såsom industriministern redan bekräftat, ca I 200 personer av de kvarvarande 37 800 beklädnadsarbetarna. Detta förvärrar situationen ytterligare. Jag sade inledningsvis att det var fråga om en avvecklingsplan när det gäller regeringens proposition. Enligt de pressuppgifter som cirkulerat om Algotsföretagen kommer 700 anställda att varslas om uppsägning. Fabrikerna i Skellefteå och Lycksele skall, som Lilly Hansson har sagt, helt läggas ned. Samtidigt skall man göra investeringar i Finland. Jag är fullt medveten om Finlands problem, men jag tror inte att man skall lösa dessa genom att minska sysselsättningen i Västerbotten. I näringsutskottets betänkande 1976/77:41 hade vi att behandla en motion av herr Nilsson i Tvärålund m.fl. centerpartister, som tog upp frågan om tekoindustrin i Västerbotten och dess betydelse för sysselsättningen. I dag har vi inga sådana motioner. Skall det tolkas så att man inom centern är nöjd med att fabrikerna i Skellefteå och Lycksele läggs ned? Är det ett led i den regionalpolitik som ni i centern talar för så varmt i andra sammanhang och som ni skryter med att ha skapat? I den avvikande mening som vi socialdemokrater i arbetsmarknadsutskottet har fogat till samma utskotts yttrande och som följs upp i de socialdemokratiska reservationerna säger vi att regeringen inte har förmått möta den accelererande nedgången i beklädnadsindustrin med adekvata åtgärder, utan att man improviserat med kortsiktiga och mindre lyckade åtgärder. Vi slår fast att tekoindustrin nu har minskat till en nivå där det ur försörjningssynpunkt icke kan tolereras en fortsatt nedgång. Vi konstaterar att det nu framlagda förslaget är ett steg i rätt riktning men att det fortfarande inte finns något samlat grepp om branschens problem. Vad föreslår då vi socialdemokrater? Vi kan först och främst inte acceptera att målsättningen i en statlig koncern redan från början är en minskning med mellan 1 500 och 2 000 anställda. Liksom de fackliga organisationerna kräver vi att produktionen upprätthålls på nuvarande nivå och att inga personalinskränkningar får ske inom den statliga sektorn förrän riksdagen fastlagt vilken nivå den framtida inhemska beklädnadsindustrin skall ha ur sysselsättningsoch beredskapssynpunkt. Låt mig i detta sammanhang ta upp det som Nils Åsling här har sagt om skillnaden mellan de statliga och de enskilda företagen. För den statliga sektorn har riksdagen ett arbetsgivaransvar, som vi kan ta direkt här i riksdagen. För den andra sektorn måste vi ha vissa målsättningar. I inledningen till reservationen 7 görs en hänvisning till den avvikande mening som socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet har anfört. I denna avvikande mening heter det: ”Dessutom bör strävan vara att undvika nedläggningar och personalinskränkningar i de privata företagen.

Riksdagen kan inte säga till den enskilde företagaren att han inte får avskeda någon, men det kan vi säga till det statliga företaget. Vi kan initiera åtgärder som skapar trygghet även för de människorna. Vi vänder oss också mot den målsättning som görs i propositionen, att den statliga koncernen skall bli lönsam inom två år. Det är en alldeles för kort tidrymd, särskilt när man vet, som här har sagts, att det anslag som vi i dag skall besluta om redan till mycket stor del är intecknat. Den plan som vi vill ha bör utarbetas av en särskild delegation med representanter för de fackliga organisationerna. Planen bör självfallet ta upp också de privata företagens situation till granskning. Det är viktigt att inte några avskedanden äger rum inom dessa företag innan planen föreligger. I längden kan vi dock inte klara sysselsättningen enbart med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi måste få en strukturplan för hela industrin. Planen bör innehålla förslag om en miniminivå för tekoindustrin och en kommitté som utarbetar förslag till en samordning av de statliga insatserna. De anställda måste aktivt engagera sig i att finna lösningar och att skapa nya produkter och produktionsmetoder. Personligen tror jag också att man måste se över hela ägarstrukturen, så att de mål som samhället ställer upp kan uppfyllas i framtiden. I planen måste också läggas in regionalpolitiska överväganden. Lilly Hansson har redan talat om dessa problem, och jag vet att Hagar Normark och Gördis Hörnlund senare i debatten kommer att ta upp de regionalpolitiska problemen i Västerbotten och Boråsregionen. Vilka planer har regeringen när det gäller att skaffa fram ersättningsindustrier i dessa regioner? Industriministern har nu lämnat kammaren. Jag vet att problemen finns även inom andra branscher, och trycket om nya industrier kommer från alla håll. Men i dag är det tekoindustrin vi diskuterar. När man nu lägger fram en proposition, som redan från början utgår från en minskning av sysselsättningen med 1500-2000 personer, bör man i anständighetens namn även ha planer och utarbetade förslag på alternativ sysselsättning. Om inte kan vi konstatera att den näringspolitik som i dag förs i vårt land skapar problem för enskilda människor samt för samhällen och kommuner, som har byggt upp sin samhälleliga service mot bakgrunden av en viss sysselsättningsnivå i bygden. Till detta kommer alla de sociala problem som uppstår inte bara för dem som blir avskedade utan också — och i minst samma utsträckning — för alla dem som inte kommer in i industrin på grund av att man, som vi ofta hör i diskussionen, löser problemen genom naturlig avgång. Vi måste få planmässighet i strukturförändringarna och i näringspolitiken.

De som sägs upp från Algots skall inte behöva lämna företaget innan nya arbeten är ordnade.” Jag vet att alla partiledare i dag har fått ännu ett brev från beklädnadsarbetarnas förbund. Där hänvisar förbundet till sitt brev till industriminister Åsling, i vilket krävdes ”stopp för fortsatta avskedanden inom den statliga tekokoncernen innan riksdagen fastlagt vilken nivå den svenska beklädnadsindustrin ska ha ur sysselsättningsoch försörjningssynpunkt. Förbundet krävde också”, heter det vidare, ”ett absolut stopp för avskedanden innan de av Statsföretag tillsatta grupper som arbetar med att finna alternativ sysselsättning har nått resultat i sitt arbete.” Hur man kan få detta till att man är överens med de fackliga organisationerna övergår mitt förstånd. Till slut, herr talman, några ord till Sten Svensson, som inledde sitt anförande i dag precis på samma sätt som han gjorde den 25 maj, dvs. med en hänvisning till kostnadsläget och de 35 kronorna per timme, som har ökat litet grand förstås från maj månad. Vid den diskussion vi hade i maj tog jag uppen fråga som vi har snuddat vid även i dag, nämligen påslagen i handeln — jag skall anföra ett litet räkneexempel. Att sy en klänning tar tre kvart eller högst en timme. Om man sedan lägger på 100 96 för tillklippning o. d., så rör det sig om två timmar. Skillnaden gentemot exempelvis Finland skulle då inte bli större än omkring 30 kr., men vi vet att när klänningen kommer ut i handeln har dessa 30 kr. ökat till någonting på 75, och det skapar problem. Sedan sade Sten Svensson att det är inte lönerna som bär skulden, utan de andra kostnaderna. Det låter ju populärt att säga att det är de andra kostnaderna, men jag vill då ställa samma fråga som förra gången vi diskuterade detta: Skall tekoarbetarna ha bara fyra veckors semester när alla andra får fem? ATP, folkpension och sjukförsäkring betyder ungefär 30 96 av lönekostnaden — räknar man in semestern kommer man upp högre. Vilka menar Sten Svensson skall betala detta? Det är ju vad frågan gäller. Och kom ihåg: Dessa 30 926 har de anställda avstått ifrån i samband med avtalsförhandlingar! Ni som står och talar om att devalveringen är en jättebra sak i sammanhanget, hur långt vill ni att levnadsstandarden för de svenska arbetarna skall pressas ner? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna.

Herr talman! Den svenska utrikeshandeln har under de senaste åren kännetecknats av en hel del problem. Det har varit omfattande och växande underskott i bytesbalansen. Men under senare tid har det inträffat en viss omsvängning. Vi fick siffror i går om utfallet i handelsbalansen för februari, och vi kan se att det är den fjärde månaden i följd med en ganska kraftig förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. För hela fyramånadersperioden uppgår förbättringen i handelsbalansen till inte mindre än 4 miljarder kronor. Jag fäster uppmärksamheten på denna ljusglimt därför att om man tittar på utrikeshandeln också för textilsektorn så skall man finna en del förändringar som är värda att uppmärksamma. Den totala importen av tekovaror förra året, mätt i ton, visar en nedgång i jämförelse med motsvarande siffra 1976,en nedgång med inte mindre än 10 96. I värde var det en uppgång med 7 96 , men det intressanta här är volymerna. Fjärde kvartalet föregående år var nedgången inte mindre än 21 26. Värdemässigt var nedgången under fjärde kvartalet förra året 8 26, alltså även där en minskning. Om man så tittar på importen från de lågprisländer som spelar så stor roll i debatten skall man se att ifrån dem var importökningen i volym räknat förra året en enda procent. Men fjärde kvartalet förra året innebar en nedgång jämfört med fjärde kvartalet 1976 med inte mindre än 48 96 i volym, och den värdemässiga nedgången fjärde kvartalet förra året var inte mindre än 38 96. Om man vänder på steken och tittar på svensk textilexport — vi har faktiskt en sådan — finner man att den ökade i volym med 13 96 förra året. Även här har vi en klart ökad stegringstakt under fjärde kvartalet, då ökningen är 28 96 i volym räknat. Jag nämner detta inte för att vilja göra gällande att det inte finns problem på textilsidan, men för att kunna se bättre var dessa problem har sitt verkliga ursprung. De problem som finns har framför allt att göra med en kvardröjande effekt av de enorma kostnadsstegringar som skedde under perioden 1974-1976, som slog kraftigt både på våra möjligheter att exportera tekovaror utomlands och framför allt på våra möjligheter att upprätthålla marknadsandelar här hemma. Genom de insatser som gjorts av regeringen för att rent allmänt förbättra vårt konkurrensläge har det också inträtt en minskad press från utrikeshandelssidan på tekoprodukterna. Man har all anledning att fråga sig vad läget skulle ha varit för svensk textilindustri f. n., om vi under denna period i stället fört socialdemokraternas ekonomiska politik. De har varit motståndare till växelkursändringar. De ville inte att Sverige skulle lösgöra sig från den hårda bindningen till D-marken. De har kommit med en rad förslag om olika löneskatter och motsatt sig den sänkning som genomförts av regeringen. Hade vi fört oppositionens allmänna näringspolitik i stället, skulle kostnadsnivån legat 25 926 över vad den gör i dag. Man måste fråga sig hur ni tror att den arbetskrävande tekoindustrin då skulle sett ut i dag. Trots den omsvängning till det bättre som varit på utrikeshandelssidan är det allvarliga problem på tekofronten. Detta har inte bara att göra med de Nr 98 kvardröjande verkningarna av den tidigare kostnadsexplosionen, utan också Torsdagen den med att hemmamarknaden är så pass svag. Detta beror bl.a. på de 16 mars 1978 åtstramningar som man tvingats genomföra på skattesidan för att betala den offentliga sektorns verksamhet. Från socialdemokratisk sida brukar det aldrig finnas någon kritik av skattehöjningar för att dra in mera pengar till staten av den anledningen. Men man måste vara medveten om att fortsätter man på den vägen är det en ofrånkomlig följd att man försämrar avsättningsmöjligheterna för hemmamarknadsnäringarna, och teko är en viktig sådan. När vi nu resonerar om de svårigheter som är på tekosidan och skall utforma våra alternativ, måste vi börja resonemanget från början. Hur tänker man sig den allmänna ekonomiska politiken och de konkurrensförutsättningar som finns? Hur tänker man sig stödet från hemmamarknadssidan genom privat konsumtion av bl.a. tekovaror? Jag kan inte finna annat än att era lösningar här skulle ha lett till verkligt kaos inte minst inom textilnäringen. Nu är det ju så, att på grund av de olika problem som jag redogjort för fordras det insatser som går utöver detta att bara försöka rätta till det allmänna konkurrensläget. Olika sådana insatser har ju också genomförts av regeringen, stödinsatser av mycket stor omfattning för att förbättra läget på tekosidan. De socialdemokratiska talarna har pekat på en del ytterligare saker som man i det här avseendet vill göra. Man säger att den del av den offentliga upphandlingen som går till svensk tekoindustri måste ökas. Men jag har i en debatt här för inte länge sedan påpekat, att med vilka brösttoner man än talar om den offentliga upphandlingen och de svårigheter som där skulle kunna finnas i bemärkelsen att man inte köpte svenskt, så är det mycket skrangliga argument man har när man attackerar det nuvarande läget. Upp mot 95 96 av den offentliga upphandlingen avser ju svensktillverkade varor, och det är då inte bara den statliga utan även den landstingskommunala upphandlingen det gäller. Man skall inte tro att man på den vägen kan komma särskilt mycket längre, om man inte skall bryta mot de internationella avtal som vi har inom EFTA. Och bryter man glatt och friskt mot olika internationella avtal måste man ställa in sig på att man blir utsatt för motåtgärder som — det måste vi komma ihåg — kan drabba även svensk tekoindustri, därför att vi säljer textilier till EFTA och EG för upp mot 2 miljarder om året. Vi är ju faktiskt sårbara för motåtgärder på denna punkt. Det har talats om att man genom att ändra på prissättningsmetoderna i butikerna skulle kunna förbättra läget för svensk konfektion. Man säger att de procentpålägg som görs slår så orättvist mot de dyrare svenska varorna i förhållande till de ofta billigare importerade. Nåja, till att börja med är det rent sakligt uppenbarligen alls inte några enkla procentpålägg som tillämpas på det sätt som ofta anförs i exemplen —-att man på varenda vara slår på 80 eller 100 96 och att man därigenom för vidare en prisskillnad och förstorar den genom sin prissättningsmetod. Så går det inte 7 till i handeln, utan man tillämpar betydligt mera raffinerade metoder. Jag tror dock att om man ser på hur prissättningen går till skall man finna att kronpåslagen är högre på dyrare varor än på billigare varor. Det påslag man gör i kronor räknat på en dyrare ytterrock är större än det påslag man gör på en billigare ytterrock. Då kan man naturligtvis tänka sig, som socialdemokraterna gärna vill, att man lagstiftningsvägen skulle säga att så får handeln inte göra — handeln får inte ha mer än så och så många kronors påslag högst på en ytterrock. Men man skall vara medveten om vilken fantastisk byråkrati man då kommer in i. Det finns ungefär 6 000 affärer som säljer tekovaror, och det finns mängder av tekoprodukter. Att tro att man verkligen tvångsvägen kan driva igenom det här är att ha övertro på byråkrati, men det har ju ofta socialdemokraterna.

Om man går bröstgänges till väga på denna punkt kan man alltså uppnå det resultat som man alls inte vill uppnå: att butikerna icke längre vill föra svenska varor därför att det är en direkt förlustaffär för dem. Det är alltså av sådana här anledningar som jag har velat att man noggrant skall utreda denna fråga, så att branschen skall kunna få ett underlag för att komma fram till vad som är den rimligaste och bästa prissättningsmetoden. Möjligen har man i affärerna påläggsmetoder som i alltför hög grad medför kostnadsskillnader på det sätt som det ibland talas om. När det gäller de insatser som har gjorts och som görs kommer också den grundtextila industrin in i bilden. Med tanke på försörjningsberedskapen hålls här produktionen vid en miniminivå. Därför gick också handelsdepartementet förra året till riksdagen med en proposition, där det föreslogs olika åtgärder för att komma till rätta med detta läge. I det sammanhanget hade man haft invecklade förhandlingar med de olika företagen i branschen för att få bästa möjliga uppläggning. Detta innebar bl.a. att man hade varit i kontakt med Rydboholms AB. Man hade vid detta och andra företag noga undersökt vilken uppläggning som hade den största förutsättningen att på sikt bli slagkraftig. Vi vet alla här i kammaren —- även Rune Johansson i Ljungby som i sitt inlägg återkom till denna fråga — att vi häromdagen hade en lång interpellationsdebatt om Rydboholm. Låt mig med tanke på de ganska bitska angrepp som Rune Johansson gjorde upprepa att handelsdepartementets förslag avsåg en period på ett och ett halvt år för skapandet av alternativ. Detta var en betydligt längre period än den som diskuterades fram medan Rune Johansson själv var industriminister. Det var helt enkelt så, att Rydboholm egentligen omedelbart ville lägga ned verksamheten. Om jag förstått socialdemokraterna rätt menar även de att Rydboholm skulle behöva läggas ned men att avvecklingsperioden bör förlängas ytterligare. Då uppstår frågan vilka verkningar det blir. Man måste ju med hänsyn till en offensiv näringspolitik vara intresserad av att skapa någonting som är hållfast. Omedelbart efter det att riksdagen i december förra året uttalade sig för vidare överläggningar visade dessa, att skulle man välja en annan väg bleve resultatet att grunden för de avtal som tidigare skrivits skulle ryckas undan. I Norrköpingsföretaget Gustaf Werner AB skulle man inte ha varit i stånd att några år senare överta de ifrågavarande maskinerna. Och ändå skulle Rydboholm om några år vara tvunget att lägga ned verksamheten. För mig ter sig detta som en föga offensiv uppläggning. I stället skulle det ha varit ägnat att skada. Det är därför bättre att satsa de pengar som finns på ett slagkraftigare alternativ, nämligen på skapandet av alternativ sysselsättning. Här har ju också industriministern redovisat en rad insatser. Låt mig sedan säga några ord om den handelspolitiska utvecklingen. Vi har, som jag aviserade förra året, inlett förhandlingar med ett antal lågprisländer om nya avtal. Det har under de senaste månaderna slutits avtal med de viktigaste länderna. Avtalen är, som jag sade i går, av en annan typ än tidigare avtal så till vida att de nu täcker hela textilområdet och inte bara specifika varor av tekokaraktär. Detta gör att man inte som tidigare kan överraskas av att det plötsligt blir snabba ökningar av volymen icke reglerade tekovaror från dessa länder. Jag anser att detta innebär ett klart framsteg i förhållande till den tidigare regeringens uppläggning. Vidare har vi uppnått en ganska stor nedskärning av importen, och detta även i förhållande till 1976.

Den avslogs med en hänvisning till att det var dumt med den typen av åtgärder. En speciell fråga i detta sammanhang är om man kan kringgå de restriktioner vi nu har genom att på något vis låta produkterna slinka in via länder med vilka vi inte har begränsningsavtal. Självfallet kan vi aldrig utesluta sådana risker, och det är fantastiskt svårt att helt kontrollera sådan trafik. När det gäller varor som kommer in via EG och EFTA skall man emellertid vara medveten om att flertalet medlemsländer har motsvarande typer av avtal med lågkostnadsländer, och det är antagligen svårt att inom de systemen få in några extra varor, även om man skulle skicka dem genom tredje land, i detta fall Sverige. Vi tillämpar gentemot dessa länder ett system med ursprungsbevisning. För att få tullfrihet för EG och EFTA varor måste man visa att de har sitt ursprung i EG och EFTA. Sådana ursprungsbevis bör rimligen utesluta en hel del av den nämnda typen av kringgående rörelser. Dessutom finns möjligheten att skeppa produkter runt EG och EFTA trots de hinder som jag här talat om och få in varorna i tredje land, i detta fall Sverige, utan att det krävs tullfrihet och ursprungsbevisning. Jag vill nämna att vi i samråd med kommerskollegium och tullverket diskuterar hur man kan gå till väga för att minska sådana möjligheter. Jag vill med allt eftertryck understryka att den övervakningslicensiering av tekoimport som vi tidigare tillämpade mot EG och EFTA icke hade något som helst värde ur dessa synvinklar. Detta gällde alldeles särskilt som den dåvarande regeringen anslog så små belopp till kommerskollegium för att sköta denna licensiering att den i själva verket blev helt verkningslös t.o.m. för de begränsade syften som den hade. Eftersom kommerskollegium inte hade möjlighet att verkligen processa om de tusentals ansökningar som kom in, fick man ge importörerna rätt att ta ut varorna från tullen, bara de uppgav till tullverket att de till kommerskollegium hade skickat en ansökan om licens. Herr talman! Genom att så många frågor tagits upp i den tidigare debatten har jag ett behov av att något överskrida den taletid som jag anmält mig för. Jag beklagar detta i och för sig, men det är kanske rimligare att tala något längre än att få kritik för att jag inte tar upp frågor som tidigare talare har väckt. Låt mig således också säga något om ursprungsbevisning, alltså att det på varor skulle sättas märken som visar varifrån produkten kommer osv. Motioner om det har tidigare väckts, jag tror senast vid riksmötet 1975/76. Då avstyrktes de av den socialdemokratiska majoriteten i näringsutskottet, och riksdagen följde utskottet. Låt mig hänvisa till vad näringsutskottet då skrev: Vad avser motionärernas önskemål om att det särskilt skall anges på tekovaror om dessa är importerade vill utskottet påpeka, att bestämmelser i sådant syfte skulle strida mot den rekommendation som EFTA:s medlemsstater har enats om. Någon framställning till regeringen med anledning av motionen anser utskottet inte motiverad. Det var alltså vad socialdemokraterna då sade. Det är helt riktigt, som näringsutskottets majoritet då anförde, att det finns den typen av överenskommelser inom EFTA. Och inte nog med det, utan Sverige har varit pådrivande i olika omgångar för att stärka respekten för dessa överenskommelser. Socialdemokratiska handelsministrar har under senare år — det kan var och en som arbetar internationellt övertyga sig om — varit starkt verksamma för att öka respekten för dessa överenskommelser. Det blir något av en uppgift att förklara varför man skall vända på steken. Man har speciellt attackerat Finland. Min företrädare i ämbetet har i olika sammanhang angripit Finland, som har en ansats till sådant system, för att bryta mot överenskommelser och att detta inte passar in i EFTA:s regler och för den delen inte heller passar in i GATT:s regler, där vi har motsvarande typer av rekommendationer, som den svenska regeringen under årens lopp också energiskt har velat strama upp. Man kan undra varför den har gjort det. Ja, ursprungsmärkning har naturligtvis sina föroch nackdelar, även om man ser det helt ur egna perspektiv. Om man ser frågan i internationellt perspektiv kan man säga att ingen part tjänar på att alla länder inför sådan märkning, och det är liksom bakgrunden till att man försökt avveckla reglerna om ursprungsmärkning sett ur det egna perspektivet: Om andra länder inte skulle vidta motsvarande åtgärder, skulle man vinna något på det? Det ären öppen Nr 98 fråga. Torsdagen den 1957 avskaffade den socialdemokratiska regeringen det då gällande kravet 16 mars 1978 på sådan märkning av textilplagg.

Man kan faktiskt inte heller utesluta att en etikett på ett textilplagg med upplysningen att det är tillverkat i Hongkong leder till slutsatsen att detta är en garanterat billig vara — man behöver inte leta efter någon annan grej, för den här är billig. Ett problem som man också skall vara medveten om är svårigheten att fastställa ursprunget. Det kommer in halvfabrikat, kanske en skjorta, i vilken man sedan syr i knapparna här i Sverige. Är den då gjord i Sverige eller inte? Det finns alla stadier av fabrikat som gör en sådan bedömning invecklad. Mot bakgrund av vad riksdagen tidigare har skrivit skall självfallet — om voteringen går i utskottsmajoritetens riktning, och det gör den väl — genom konsumentverkets försorg undersökas vad som är riktigt och rimligt och hur man kan avancera för att uppnå dessa syften. Herr talman! Jag vill också säga något om skosidan, som också har berörts här i debatten. Importen av skor ökade kraftigt under första halvåret 1977. Importen av skor har under andra halvåret kraftigt minskat. Importen av skor totalt visar i år en ökning på 3 26, mätt i antal. Produktionen i Sverige förra året beräknas uppgå till 2,7 miljoner par. Riksdagen har tidigare uttalat att en försörjningsberedskapsnivå som måste försvaras är 2 miljoner par, helst 2,5 miljoner par. Produktionen ligger alltså klart över den nivån. Jag vill vidare säga att den skodelegation som vi har tillsatt är i verksamhet för att med ett samlat grepp och med de olika instrument som står till förfogande klara ut de svårigheter som finns i näringen. Mängden av dessa instrument kommer att ytterligare vidgas enligt de olika förslag som läggs fram i tilläggsbudget III. Jag vill göra gällande att avskaffandet av restriktionerna på skor gentemot EG och EFTA harlett till minskade motåtgärder mot Sverige på papperssidan i jämförelse med vad som annars skulle ha varit fallet.

Hälften av de svenska industriarbetarna är anställda i näringar som är beroende av exportsituationen. Herr talman! Det har här också förekommit omfattande resonemang om beredskapsplanen. Handelsdepartementet föreslog i höstas att man skulle 15 utarbeta en plan för att med dess hjälp utforma insatser för att kunna möta de försörjningsberedskapskrav som uppställts — och som redan är fastlagda, herr Rune Johansson! Försörjningsberedskapsnivåerna fastlades av riksdagen i december förra året. Därför är jag inte riktigt säker på vad Rune Johansson menade med sin fråga tidigare i debatten om vad nivån egentligen var. Men den återstående frågan, som riksdagen inte tog ställning till, var hur man skulle utforma olika åtgärder för att kunna försvara den nivån och avgöra vilken blandning av levande produktion, malpåsekapacitet och andra insatser man skulle ha till en rimlig kostnad för insatserna. Den planen blev dock aldrig behandlad. Försvarsutskottet sade i höstas att riksdagens ställningstagande — dvs. det som vi nu håller på med — torde bli en av de viktigare utgångspunkterna för arbetet med en långsiktig plan och att det därför borde grundas på en ingående och samlad bedömning av det aktuella läget. Då är det underligt att man i dag framför kritik för att planen inte redan finns — man menade ju själv att den riksdagsbehandling som i dag sker ger viktiga utgångspunkter för planen. Jag märker också att socialdemokraterna säger att man skall ha exakt samma nivå i fortsättningen som nu och att den med vissa undantag ligger klart över de beredskapsförsörjningsnivåer som fastställdes i december föregående år. — Trots den nedgång som varit ligger produktionen, med vissa undantag, klart över den nivån! Ändå är socialdemokraterna fastlåsta vid precis den nivån. Det är ytterligare ett exempel på en mycket kraftig omsvängning i den socialdemokratiska näringspolitik som tidigare bedrevs, och som då bedrevs med en viss framgång, nämligen tanken på att man måste ha en viss rörlighet. Tanken bakom t.ex. den solidariska lönepolitiken är att näringar som inte kan klara den lönenivå som etableras skall avvecklas och att arbetskraften skall flyttas över till mer expansiva näringar. Detta är själva grundkärnan i den solidariska lönepolitikens uppläggning. Det blir då konstigt att nu begära att den nuvarande nivån skall en gång för alla vara given. Jag vill hävda att vi genom de olika ekonomiska insatser som görs på det allmänna ekonomiska planet — och som ser ut att ha en viss framgång — skall kunna stoppa nedläggningar. Jag vill göra olika ansatser för att hindra ytterligare nedläggningar, och jag har gjort det med handelspolitiska medel. Dessutom vill jag med olika åtgärder slå vakt om vad riksdagen har förklarat vara den försörjningsberedskapsmässiga nivån. Men det blir en helt ny näringspolitik om man säger att tanken bakom omställningar i näringslivet, bakom den solidariska lönepolitikens uppläggning, är någonting som helt skall tillhöra det förgångna.

Herr talman! Den avslutande delen av herr Staffan Burenstam Linders anförande har jag lyssnat alldeles speciellt noga till — när han säger att näringspolitiken ju skall föras så att vi kan slå ut låglöneföretag och bereda annan sysselsättning.

Det är ju inte minst detta som är utgångspunkten, tillsammans med försörjningsberedskapsproblemen, när vi vill få ett beslut om att vi nu skall söka bevara den produktionskapacitet på tekooch beklädnadsområdet som vi har. Det är ju samma sak som går igen i arbetsmarknadsstyrelsens skrivelse, där man säger — och jag upprepar det — att det av försörjningsskäl och sysselsättningsskäl är nödvändigt att nuvarande konfektionsindustri tillvaratas genom en styrning av utvecklingen framöver. Man kan nu tala om att vi skall ha rådrum för att utarbeta en plan. Men samtidigt måste vi konstatera att här sker ökade varsel som gäller allt fler företag och människor. Vi har talat om att det gäller 1 000 personer i månaden under de tre första månaderna i år. Detta innebär ju att vi går mot en katastrof. Jag gjorde ett antagande, herr Burenstam Linder, som gick ut på att om den här utvecklingen fortsätter, så kommer vi inom något eller några år att vara i ett läge där vi kanske har 15 96 produktionskapacitet på tekosidan och 10 96 på skosidan. Är detta rimligt? Vi säger absolut nej till detta. Av två skäl — beredskapsskäl och sysselsättningsskäl — måste vi nu söka vidta åtgärder för att hindra den här utvecklingen, för att bromsa den. Det har vi gjort då det gäller det grundtextila området. Den tidigare regeringen hade förslag i den riktningen som godtogs, och den nuvarande regeringen har sådana förslag. Är det i och för sig — och nu talar jag om principen — orimligt att vi också då det gäller tillverkningen av kläder och skor bestämmer oss för samma grundläggande princip: att bevara produktionskapaciteten intakt? Jag ägnade tid i mitt anförande åt att säga att det ju inte betyder att vi skall konservera denna industri. Vi måste ta hänsyn till teknisk utveckling, produktivitetsutveckling osv. De konsekvenserna måste vi ta. Men vad ligger i tanken på att få ett rådrum, och vad vill ni göra för att vi skall få det? Det finns ett gammalt ordspråk, herr talman, som säger att medan gräset gror dör kon. Glöm inte detta! Vi kan nu medverka i en process som innebär att den produktionskapacitet som vi önskar oss nu och under den närmaste framtiden inte kommer att vara tillgänglig.
Herr talman! Först och främst är det ju inte jag som säger att man i näringspolitik skall slå ut företag och att det är ett självändamål, utan detta har varit ett ständigt upprepat argument från socialdemokratins sida som grund för den solidariska lönepolitik som ni driver. Jag upprepar att det är den som är grunden till föreställningen att de företag som inte kan klara sådana löneökningar att det blir lika lön överallt skall slås ut. Det är inte jag som säger det, utan det är ni som säger det. Och då uppstår frågan: Har ni nu släppt de föreställningarna? Rune Johansson sade ju bl.a. att på 1970-talet är omständigheterna annorlunda. Vad innebär det för den solidariska lönepolitiken? Om ni anser att det är annorlunda på 1970-talet, varför tillät då den socialdemokratiska regeringen att det i början på 1970-talet och ända fram till 1976 var en så kraftig utslagning av tekoindustrin? Hur kunde det få ske? Sedan gör ni gällande att man nu skall ha ett annat betraktelsesätt än tidigare, därför att det inte längre finns några expanderande sektorer. Jag håller gärna med om att om man driver den typ av ekonomisk politik som socialdemokraterna gjorde under 1974, 1975 och 1976 kommer det inte att finnas några expanderande sektorer. Men det är möjligt att man, med en annan uppläggning av den ekonomiska politiken och genom de åtgärder som regeringen vidtagit och som i utrikeshandeln avspeglar sig på det sätt som jag redogjorde för, gradvis får fram en bättre situation i ekonomin och på nytt får expanderande sektorer. Den resignation, herr talman, som Rune Johansson visar när han säger att det på 1970-talet inte längre finns några expanderande sektorer ger ju en viss relief åt ihåligheten — om man kan ge relief åt ihålighet — i ert tal om offensiv näringspolitik. En sådan är tydligen helt meningslös, därför att på 1970-talet finns det ju enligt er mening icke längre några expansiva sektorer.

Kapaciteten skulle väl redan ha varit nere i de 15 96 som Rune Johansson talar om.
Herr talman! Man kan naturligtvis fråga sig om det är en tillfällighet att vi fram till mitten av 1970-talet klarat sysselsättningen, att vi hade en tillväxt i sysselsättningen i vårt land som gav möjligheter också för människor inom exempelvis tekooch skoindustrin att komma över till annan sysselsättning. I korthet: En effektiv, offensiv samhällspolitik gav dessa förutsättningar. Efter valet 1976 har vi fått en ny ekonomisk politik — det är alldeles riktigt. Nu förs en politik som pressar ned den privata konsumtionen, som håller tillbaka bostadsbyggandet, som medverkar till att industriinvesteringarna minskar under två år med 30 926 och som höjer prisnivån på ett sätt som inte har inträffat i vår ekonomiska historia sedan mycket lång tid tillbaka. Därmed urholkas våra möjligheter att hålla uppe exempelvis köpkraften, vilket i sin tur på den inhemska marknaden resulterar i en lägre produktion.

Talare efter talare, inte minst de som berörs av de regionala problemen, har ju gjort en efterlysning och frågat vilka företag och vilka etableringar ni vill lägga ut på de orter där ni nu medvetet medverkar till nedläggning av industrier. Jag ställde en fråga till herr Burenstam Linder med anknytning till hans i går avgivna deklaration om en godtagbar social ordning för omstruktureringen av vår industri: Är det som nu sker i Algotsföretagen en mot hans uppfattning svarande godtagbar social ordning? Den frågan undvek herr Burenstam Linder nogsamt att svara på. Det kan vara en tillfällighet, det kan vara glömska. Det är ursäktligt. Men nu upprepar jag frågan. Det är ju det vi vill veta: Vad är det vi skall acceptera som godtagbart, såsom ansvarigt? Vi kräver att inga nedläggningar skall ske utan att det finns ny jobb som kan stå till förfogande. Det är de problemen vi måste ägna oss åt. Vi måste ge stimulans till områden av vår industri som vi förhoppningsvis kan räkna med skall fortsätta, exempelvis vår verkstadsindustri. Inte minst forskningsoch utvecklingsarbete måste där sättas in med väsentligt större kraft och energi än nu. Men stimulansåtgärderna också för befintlig industri är lika nödvändiga som tidigare.
Herr talman! Rune Johansson i Ljungby säger att man klarade sysselsättningen 1970-1976. Man klarade sysselsättningen. Man ökade antalet anställda i den offentliga sektorn mycket kraftigt, men nu gäller det vad som hänt inom industrisektorn. Där förekom under den nämnda perioden steg för steg en minskning i sysselsättningen. Den nedgången skedde, inte minst inom tekonäringen, utan att Rune Johansson vidtog några åtgärder som hade till resultat en förändring till det bättre. De inskränkningar som görs inom Algots, för att besvara Rune Johanssons fråga, är bekymmersamma och beklagliga. Men varför vidtog inte Rune Johansson åtgärder för att hindra den omfattande nedläggning som skedde inom tekoindustrin under tiden 1970-1976? Om man hade de ambitioner då som man nu har, varför levde man inte efter dem när man själv befann sig i regeringsställning? Rune Johansson talade om priser som stigit mer än tidigare. Låt mig, om vi nu skall ge oss in på den mer allmänna ekonomiska politiken, säga att prisstegringarna förra året var höga. En mycket stor del av de prisstegringar som då ägde rum var resultatet av att den nytillträdande regeringen hade att öka en hel del skatter, moms och annat, i syfte att få någon ordning på statsfinanserna. Vidare berodde de på att man tvingades, för att rätta till den tidigare regeringens misslyckade ekonomiska politik, göra växelkursändringar som ofrånkomligen gav utslag i priserna. Det var nästan meningen att de skulle göra det, i den bemärkelsen att utländska varor skulle bli dyrare och 79 att det därmed skulle vara lättare att konkurrera, inte minst för svensk textilindustri. Sedan tror jag att det kommer att finnas expansiva områden, Rune Johansson. Men jag noterar på nytt den oerhörda defaitism som präglar Rune Johanssons uttalanden. Han tycks anse att det inte går att ha några expansiva sektorer. Då förstår jag inte varför man över huvud taget talar om offensiv ekonomisk politik. Det är ju fullständigt meningslöst! Jag upprepar: Hade man fört den typ av ekonomisk politik som socialdemokraterna har redovisat de senaste åren hade det inte blivit någon som helst expansion utan det hade gått utför. Ett mycket bekymmersamt läge hade vi fått, inte minst i textilsektorn. För min del är jag övertygad om att man med en rimlig och riktig ekonomisk politik på nytt kan få expansiva sektorer. De siffror när det gäller utrikeshandeln som jag började mitt anförande med är inget dåligt exempel på att en sådan vändning kan vara på väg. Såvitt jag kan förstå visar också arbetsmarknadsstatistiken att det på det hela taget har skett en omsvängning till det bättre.

Herr talman! Det var ett synnerligen intressant resonemang som handelsministern förde. Jag skulle först vilja påpeka att om vi inte fört en beredskapspolitik på exempelvis jordbrukets område, hade vi slagit ut så gott som samtliga jordbrukare här i landet. Men vi var villiga att föra en sådan politik. Vi för beredskapspolitik på en lång rad andra områden. Därför är det synnerligen underligt att handelsministern inte tycks eftersträva att vi upprätthåller en beredskap på tekoområdet. Vi har haft en klar sysselsättningsökning här i landet fram tills den nya regeringen tillträdde. Nu får vi en minskning av industrisysselsättningen med 70 000 arbeten under de två åren 1977 och 1978 — det senare enligt regeringens egna beräkningar i finansplanen. Då måste vi väl ändå säga att det börjar se mörkt ut när det gäller att skaffa ersättningsindustri till de orter som drabbas. Redan vid behandlingen av proposition 1976/77:58 om regionalpolitiskt stöd till Algots Nord och AB Eiser framhölls från socialdemokratiskt håll att de mycket stora subventioner som diskuterades för tekoindustrins del gjorde det nödvändigt att omgående ta upp frågan om inte staten borde ta över ägandet av tekoindustrin i ökad omfattning. Vi ansåg att detta inte minst gällde företag av den typ som aktualiserades i propositionen och som fått omfattande regionalpolitiskt stöd. I en s-reservation till arbetsmarknadsutskottets betänkande föreslogs därför att regeringen antingen genom Statsföretag eller i annan ordning skulle låta utreda frågan om statens ägarengagemang i tekoindustrin. Reservationen avslogs dock av den borgerliga majoriteten i riksdagen. Mot den bakgrunden är det naturligtvis tillfredsställande att regeringen nu framlägger förslag om ett sådant ökat statligt ägarengagemang som avsågs i sreservationen. Däremot kan vi inte acceptera att regeringen vid skapandet av en statlig tekokoncern redan i utgångsläget utgår ifrån att sysselsättningen vid de berörda företagens svenska enheter skall minskas med 1 500-2 000 personer eller med 30-40 26 inom en tvåårsperiod. Det kommer att innebära mycket allvarliga problem för de orter och regioner som drabbas och stora påfrestningar för den nya koncernen, som måste starta med sådana förutsättningar. En sådan personalnedskärning drabbar Borås kommun särskilt hårt, eftersom två femtedelar av den nya koncernens anställda eller 2 200 personer finns vid företagen i Borås. Den kraftiga nedgång som skett inom tekoindustrin under senare år har redan drabbat sysselsättningen i Borås och Sjuhäradsbygden mycket hårt. Enbart under 1970-talet har ca 10000 arbetstillfällen inom teko försvunnit i regionen, och i Borås kommun har antalet anställda i teko minskat med över 6 000 sedan 1970, varav merparten de allra senaste åren. Vid slutet av 1975 fanns det 11 500 tekoanställda i Borås, men vid slutet av 1977 hade antalet reducerats till 8 500. Det är alltså 3 000 förlorade tekojobb på två år. Det är också helt klart att situationen kommer att ytterligare förvärras genom att en rad företag har varslat om nedläggning. I slutet av januari i år var 530 personer berörda av varsel om uppsägningar enbart inom teko. Redan nu är 7 96 av Beklädnadsarbetarnas förbunds medlemmar i Borås arbetslösa, och 13 96 av arbetskraften i Borås är arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är endast Norrbotten som har en högre siffra, nämligen 16 96. Detta framgår också klart om man studerar arbetslösheten i februari i år länsvis. Älvsborgs län hade 4 412 arbetslösa i februari i år och överträffas — om man nu skall använda detta ord — endast av Norrbottens län med 4 566 arbetslösa. Då skall man ha i minnet att nära hälften av arbetslösheten i Älvsborgs län finns i en enda kommun, nämligen i Borås, som har nära 2 000 arbetslösa. Anmälningsperioderna för de arbetslösa är också klart längre i Borås än för landet i övrigt. AMS har gjort en rapport i samband med frågan om nedläggningen av Rydboholms spinneri och väveri, till vilken handelsministern benäget har medverkat. Man konstaterar att det blir ytterst besvärligt att klara nya arbetstillfällen för de 129 berörda. Man påpekar att arbetsmarknadsutbildningen redan har långa köer, att möjligheterna till beredskapsarbete och olika former av skyddat arbete är starkt beskurna till följd av bl.a. en hårt ansträngd kommunal ekonomi samt att man har begränsade medelsramar för arkivarbete och köer till den skyddade verkstaden. AMS konstaterar också att det erfarenhetsmässigt är svårt att finna beredskapsobjekt lämpliga för äldre som tidigare huvudsakligen har arbetat inom tekoområdet.

Nu tog handelsministern upp Rydboholmsfrågan igen. Jag vill då konstatera att det viktigaste i denna fråga är att riksdagen missleddes genom malpåseresonemanget, och det kan handelsministern aldrig komma ifrån. Hade vi vetat att det var meningen att maskinerna skulle flyttas till Norrköping för att man skulle sätta i gång en produktion där, kunde utskottsbehandlingen och riksdagsbeslutet ha blivit något helt annat. Då hade vi förmodligen diskuterat fortsatt drift vid Rydboholmsfabriken för att rädda sysselsättningen för de 129 berörda. Nu är samma borgerliga regering och den borgerliga riksdagsmajoriteten beredda att minska sysselsättningen vid den nya statliga tekokoncernen med 1 500-2 000 personer, vilket kommer att innebära ett dråpslag mot Borås kommun. Detta har också framhållits av kommunstyrelsen vid en uppvaktning i näringsutskottet. Trots delegationens partisammansättning — ett centerpartistiskt, ett moderat och ett socialdemokratiskt kommunalråd — var man rörande enig om att Borås inte tål en sådan smäll som förslaget i propositionen innebär. Man ställde sig därför helt bakom yrkandena i Rune Carlsteins och min motion liksom i den socialdemokratiska partimotionen att någon personalindragning vid den nya statliga tekokoncernen inte bör göras innan riksdagen tagit ställning till tekoindustrins framtida omfattning på grundval av arbetsmarknads-, regionaloch beredskapspolitiska bedömningar. Tydligen har varken den borgerliga regeringen eller utskottsmajoriteten brytt sig om att lyssna till sina partivänner i den här frågan, lika litet som man gjorde det när det gällde Rydboholm och Scan Väst. Borås, som befinner sig i bottenläge när det gäller sysselsättningen, skall nu brandskattas på bortåt 800 å 1 000 jobb inom den statliga tekokoncernen plus över 300 jobb inom Rydboholm och Scan Väst inom loppet av ett år. Till detta kommer de 530 som var varslade i januari i år enbart inom teko plus alla andra varslade. Det innebär att I 700 ä 2 000 jobb kommer att försvinna i Borås under de närmaste åren. Till detta skall läggas att nedgången inom teko i övrigt försämrar läget ytterligare. AMS har i skrivelse till regeringen den 17 februari i år slagit larm när det gäller utvecklingen inom tekoindustrin. Man påpekar att inom hela beklädnadsindustrin varslades åren 1976 och 1977 sammanlagt 10 500 anställda om uppsägning. Enbart inom konfektionsindustrin omfattar uppsägningsvarslen under dessa två år 6 620 personer. Enligt statistiska centralbyråns statistik har under tiden januari 1976-oktober 1977 antalet kollektivanställda inom konfektionsindustrin minskat från 21 100 till 15 100. Det är en nedgång med nära 30 26 under loppet av mindre än två år. AMS ser för sin del — trots de nu vidtagna begränsningarna av lågprisimporten — inte några tecken som skulle tyda på en långsammare nedgångstakt de närmaste åren. Intrycket är snarare att utvecklingen tar en ännu mer allvarlig vändning. Importkonkurrensen medför efter hand att även de rationellt producerande företagen kommer i sådana svårigheter att de tvingas till inskränkningar eller nedläggning. AMS anser att mycket talar för att sådana nedläggningar kommer att öka i omfattning under 1978 och 1979, om inte radikala motåtgärder sätts in mycket snart. Man påpekar att när många personer på detta sätt samtidigt ställs utan arbete ökar problemen för de anställda att finna ny sysselsättning och att koncentrationen av sömnadsföretag till vissa orter och regioner gör situationen särskilt tillspetsad. AMS har undersökt de nuvarande statliga tekoföretagens betydelse på arbetsmarknaden på resp. orter och anser att utredningen ger klara indikationer på de allvarliga problem som uppkommer vid eventuell nedläggning. Man befarar omställningar inom konfektionsindustrin av sådan omfattning att de inte kan klaras med arbetsmarknadspolitiska medel. Man påpekar att utvecklingen inom konfektionsindustrin också begränsar marknaden för den svenska textilindustrin. AMS anser därför att det av både sysselsättningsskäl och försörjningsskäl finns starka motiv för att bevara huvuddelen av den nuvarande konfektionsindustrin och att risken nu är uppenbar att sådana enheter blir utslagna som på sikt borde ha de största förutsättningarna att överleva. Trots att AMS finner situationen så allvarlig tycks varken regeringen eller utskottsmajoriteten fästa något avseende vid detta. Man är beredd att slå ut människor på orter där det inte finns några jobb och där de arbetsmarknadspolitiska medlen redan är utnyttjade till bristningsgränsen. Och utslagningarna tycks redan ha påbörjats, innan riksdagen fattat ett beslut. Detta är verkligen anmärkningsvärt. Algots har aviserat att 700 anställda skall varslas om uppsägning, och i dag kom meddelandet att Eiser avser att varsla 200 anställda. I detta sammanhang kan jag också nämna att referensgruppens arbete har avslutats i dag. Arbetstagarledamöterna har reserverat sig mot förslaget om en fortsatt neddragning av antalet anställda vid Algots. De försöker på det sättet tala om hur besvärande situationen är, och de kan inte vara med på den här neddragningen. Det torde dock bara röra sig om början. Koncernledningen vid Eiser har vid flera tillfällen klart deklarerat att 190 milj.kr. inte räcker för att uppfylla regeringens målsättning att ca 3 000 av de totalt 5 200 anställda skall kunna behålla sina jobb. Det kan alltså bli fråga om ännu hårdare neddragningar, och många fler orter än de som nämnts här i dag kan komma att drabbas. Trots detta vidhåller regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten att företaget skall vara lönsamt fram till 1981. Vart har det sociala ansvaret egentligen tagit vägen? Eller har det aldrig funnits något sådant? Kommunstyrelsens ordförande i Borås, centerpartisten Eskil Jinnergård, gjorde följande uttalande i Västgöta-Demokraten den 10 mars 1978 med anledning av uppgifterna om neddragningen vid Algots i Borås: ”Vi kan helt enkelt inte acceptera några fler nedskärningar av den industriella verksamheten i Borås. Vad som nu avhandlas kan inte bedömas enbart ur företagsekonomiska aspekter utan får även bedömas samhällseko nomiskt. Jag hoppas verkligen att staten i fortsättningen tar sitt ansvar, så att inte enskilda personer skall behöva komma i kläm. Vi kan inte acceptera en neddragning av personalen vid Algots förrän ersättningsindustri kompenserar bortfallet av arbetstillfällen i Borås.” Kommunalrådet och Borås kommunstyrelse har som sagt uppvaktat utskottet utan resultat. Även Borås Tidning, som står herr Burenstam Linder nära, hade i en ledare samma dag uppe frågan om Algots. Där efterlystes ett statligt ansvar för Algots, och man talade om statens arbetsgivaransvar. Nu återstår att se om Jinnergård, kommunstyrelsen och Borås Tidning får stöd av de borgerliga riksdagsmännen från södra Älvsborgs län. Eller vill de vara med om ytterligare arbetslöshet och utarmning av Borås kommun och Boråsregionen? Jag skall med intresse ta del av hur de borgerliga från södra Älvsborgs län kommer att ställa sig här i dag. Till tröst för Borås talas det nu om ersättningsindustrier, arbetsgrupper, administrationsbidrag till den länsgrupp som bildats osv. Det har vi hört flera gånger förut, och det är en klen tröst i det läge som råder och som ytterligare kommer att förvärras med det beslut som riksdagen förmodligen kommer att fatta i dag. Jag hade tänkt ställa en del frågor till industriministern. Men han tycker förmodligen att sysselsättningssituationen i Borås är ointressant, eftersom han har avvikit från denna kammare. I fredagens interpellationsdebatt mellan handelsministern och mig ställde jag en del frågor om sysselsättningen. Handelsministern ville då inte svara, eftersom han ansåg att det inte var hans fögderi. Jag kan väl därför inte vänta något svar från honom i dag heller. Jag hade tänkt fråga industriministern om han verkligen kan anvisa någon ersättningsindustri av sådan storlek att den skulle hjälpa upp den industriella situationen i Borås. Det får i så fall sannerligen vara ett ganska stort företag eller många små, om situationen skall kunna hjälpas upp. Nu har industriministern aviserat ett besök i Boråsbygden den 1 april. Jag förutsätter att han då har något i bakfickan i positiv riktning för de tusental som i dag är arbetslösa och för dem som redan vet att de skall mista sina jobb genom det beslut vi skall fatta i dag. Om Nils Åsling inte har någonting konkret att komma med till Borås den 1 april, är jag rädd för att mötet med såväl partivänner som andra i kommunledningen liksom med företrädare för facket blir mycket kylslaget. De flesta kommer säkert att uppfatta besöket som ett aprilskämt, om industriministern inte har någon ersättningsindustri i fickan. Den bleka sanningen är tyvärr att det är lätt att skrota företag men ytterst svårt att bygga upp nya. Därför borde den nya statliga tekokoncernen ha startats med förutsättningen att den skulle utgöra ett väsentligt led i att bibehålla och utveckla en svensk tekotillverkning. Gruppen har drygt 5 200 anställda och svarar redan nu för 12 26 av den totala sysselsättningen inom teko liksom för en ungefär lika stor andel av den inhemska produktionen av tekovaror. Det borde därför vara naturligt att koncernen tillförs ytterligare företag efter hand, inte minst av beredskapsskäl. Men den heliga konkurrensen tycks ha tagit överhand i industriministerns och regeringens tankevärld, och det är ett förödande långt resonemang i propositionen om konkurrensen, medan sysselsättningsfrågorna nästan helt förbigås. Liksom i alla andra sammanhang har man lyssnat till de privata storföretagen, som uppvaktat, men man har struntat i vad Beklädnadsarbetarnas förbund, kommuner och andra haft att säga. Det kan bli ett dyrt beslut som fattas här i dag, ur både sysselsättningsoch beredskapssynpunkt. Därför finns det skäl för de borgerliga riksdagsmännen att noga överväga hur de skall rösta. Jag ber att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna men också till yrkandet I b i motionen 346 av herr Carlstein och mig. Vi anser nämligen att det statsägda företaget inte skall, som de privata tekoföretagen, laborera med import och tillverkning i andra länder, i synnerhet inte i lågprisländerna. Det primära målet bör i stället vara att bibehålla produktionen i vårt eget land och klara sysselsättningen i Sverige. Endast i fråga om Algots fabriker i Finland anser vi att ett undantag kan göras, men på sikt bör dessa fabriker kunna överföras till finska intressenter, kanske lämpligast till finska staten. Det är ju gott och väl om Algotschefen nu vill sluta med tillverkningen i lågprisländerna för SweTecos räkning, men jag anser att man inte hade på galejan att göra, vilket jag också framhöll här i riksdagen i en interpellationsdebatt för ett par år sedan. Har han nu ändrat sig så är det bra, men för alla eventualiteters skull yrkar jag bifall till vad vi hemställt i vår motion på denna punkt.
Herr talman! Gördis Hörnlund drog in jordbrukspolitiken i början av sitt anförande. Jag ställer frågan: Vad hade hänt om socialdemokraterna hade fått fullfölja den politik som de bar ansvaret för innan regeringsskiftet skedde? Då hade det kanske sett annorlunda ut mot vad det kommer att göra efter de korrigeringar som den nya regeringen har vidtagit. Sedan vill jag göra Gördis Hörnlund uppmärksam på att arbetsmarknadsutskottet i sitt yttrande har erinrat om att speciella åtgärder har föreslagits för att förbättra sysselsättningsläget i Boråstrakten. Problemen är dessutom föremål för särskild bevakning inom etableringsdelegationen. Näringsutskottet har instämt i den bedömning som arbetsmarknadsutskottet gjort, att den förestående omstruktureringen måste ske på samhällets ansvar, så att omvandlingen inte medför så stora påfrestningar för de människor som är berörda av åtgärderna. Delegationen kan ha behov av att få ta särskilda medel i anspråk för att få fram nya produkter, och därför föreslår arbetsmarknadsutskottet att riksdagen skall uttala att regeringen skall vara oförhindrad att använda industridepartementets kommittéanslag för sådana ändamål. Vi har i näringsutskottet anslutit oss till den bedömningen. Slutligen har utskottet uttalat att man inte kan göra någon detaljerad bindning av företagen, samtidigt som vi ställer krav på lönsamhet och självständighet.

Herr talman! Vi klarade jordbruket bra under hela vår regeringstid och höll mycket väl reda på beredskapsmålen. Det framgår av att vi fortfarande har alla dessa jordbruk, som tycks blomstra och ge god näring åt sina utövare. Jag skulle vilja råda Sten Svensson att åka ned till Borås och fråga kommunstyrelsen och alla de arbetslösa personer vi har i denna kommun och alla som hotas av arbetslöshet, om de är nöjda med att höra talas om arbetsgrupper, kommittéanslag o. d. Nej, kom i stället med ett konkret förslag om vad det är för ersättningsindustri vi skall få och omfattningen av denna. Detta är det enda som i dagsläget kan trösta boråsarna, det tror jag t.o.m. mina borgerliga kolleger på Södra Älvsborgsbänken är tvungna att hålla med om.
Herr talman! Vi är i näringsutskottet klart medvetna om problemen. Som Gördis Hörnlund sade för en stund sedan har vi fått speciella föredragningar från representanter för den berörda regionen. För egen del är jag också klart medveten om detta, eftersom vi i mitt eget län, Skaraborgs län, har en lång rad problem rörande tekoföretag. Jag är också övertygad om att regeringen är införstådd med problemen och följer dem med skärpt uppmärksamhet. Självfallet måste det bli bättre samordning av åtgärderna så att man kan höja deras effektivitet. Detta sägs också i propositionen, Gördis Hörnlund. Enligt regeringens mening skall varje möjlighet att höja effektiviteten genom samarbete och samordning tas till vara. Därutöver kan vi konstatera att i årets budgetproposition föreslås utvidgning och förlängning av de särskilda strukturgarantierna. Vi har säkert anledning att räkna med att också en snabbare handläggning av dessa låneärenden kommer till stånd.
Herr talman! Det är vackert och låter gott och väl att utskottet är medvetet om de problem vi står inför. Man har skrivit en hel del om problemen, däremot inte kommit med några som helst förslag till konkreta åtgärder. Man kundejjut.ex. ha diskuterat att skriva in att det måste bli en uppbromsning av inskränkningarna vid det nya statliga företaget och att man inte skall företa några sådana innan man fått fram en ersättningsindustri till Boråsregionen. Men det har inte gått. Man har bara svalt att vi skall förlora ytterligare tusentals jobb. Jag tror inte Sten Svensson skulle göra någon större lycka ens bland sina egna partivänner i kommunstyrelsen och i fullmäktige i Borås genom att bara komma och trösta oss med att vi skall få kommittéanslag o.d. När Sten Svensson tar upp vad som skrivits i propositionen om sysselsättningen måste jag konstatera att det endast har ägnats några rader åt denna väldiga sysselsättningsneddragning. Däremot har det ägnats flera sidor åt konkurrensen. Det tycker jag visar var hjärtat finns när det gäller frågan om de anställda kontra de privata företagen.

Herr talman! Ingen kan väl längre sväva i okunnighet om den allvarliga bakgrunden till de frågor som vi i dag diskuterar. Utvecklingen på textiloch konfektionsindustriernas område är till betydande delar förskräckande, vilket vi gång på gång blivit påminda om under de senaste åren. Antalet företagsnedläggelser har varit stort, många människor har blivit friställda, produktion och sysselsättning har minskat kraftigt. Det går lätt att belägga dessa påståenden med krassa siffror, vilket också gjorts vid åtskilliga tillfällen inte minst i denna kammare — och senast i dag av talare före mig. Eftersom detta med all tydlighet också redovisas i såväl proposition som utskottsbetänkande nöjer jag mig med att hänvisa till vad där sägs i detta avseende. Påpekas bör emellertid åter att just i dessa dagar har Boråsbygden ånyo drabbats av en svår motgång, då både Algots och Eiser, som står i centrum för dagens debatt, varslat om att ytterligare ett antal anställda måste entledigas. Detta understryker än en gång det allvarliga i utvecklingen på tekoområdet. Det mest allvarliga i denna utveckling gäller naturligtvis vad de många människor fått uppleva som direkt drabbats av företagsnedläggelserna och de följder detta fått för sysselsättning och försörjning. Deras situation är verkligen allt annat än avundsvärd, och naturligtvis måste det vara en självklar uppgift för oss alla i vår egenskap av att tillsammans utgöra samhället att solidariskt hjälpa och bistå dessa människor i en situation som de utan egen förskyllan hamnat i. Ingen lär heller kunna hävda annat än att den borgerliga regeringen vidtagit en lång rad åtgärder i avsikt att begränsa de negativa effekterna av friställningarna. Varje påstående om bristande socialt ansvar och bristande medmänsklighet faller på sin egen orimlighet. Vad som i det avseendet äger rum i viss propaganda är beklämmande och totalt verklighetsfrämmande. Det finns här åter anledning att något beröra varför den svenska tekoindustrin hamnat i den situation som den till stor del nu befinner sig i. Orsakerna är flera, och sammantagna har de fått en förödande effekt. Under alltför många år drevs i det här landet under socialdemokratisk regim en högskatteoch avgiftspolitik som undan för undan skapade ökade svårigheter för många företag. Produktionskostnaderna ökade kraftigt, vilket medförde högre priser och försämrade konkurrensmöjligheter. Företagens likviditet försämrades, man har tvingats tära på kapitalet, motståndskraften har försvagats. Samtidigt har vårt land varit utsatt för en närmast ohejdad import av tekovaror från lågprisländer, vilket ytterligare försämrat de egna företagens konkurrensmöjligheter. När därtill kommer att vi drabbats av en lågkonjunktur med en omfattning och långvarighet av sällan skådat slag har följden blivit att en lång rad företag inte i tillräcklig utsträckning kunnat få avsättning för sina varor. Även om det i betydande omfattning har producerats på lager har den metoden sina klara begränsningar och medför i det längre tidsperspektiv, som det nu varit fråga om, icke oväsentliga nackdelar. Till bilden hör emellertid också den snedvridna inhemska konkurrens som skapats av den tidigare socialdemokratiska regeringens ensidigt selektiva åtgärder. Man drev i regeringsställning och driver alltjämt i oppositionsställning den linjen att stödåtgärder endast skall sättas in på företag som råkat hamna i en akut krissituation. Man har hittills vägrat inse att i detta förfaringssätt ligger en omedelbar risk för en felaktig konkurrens. Åtgärden innebär att vissa företag kunnat genomföra sin produktion och försäljning på grunder som inte förelegat för andra konkurrerande företag. Följderna har heller inte uteblivit — i sig själva bärkraftiga och välskötta företag har just på grund av de konkurrensförhållanden på ej lika vilkor, som dessa styrda åtgärder skapat, själva råkat i bekymmer, med risk för nedläggelser och friställningar. Inte minst är den utvecklingen en konsekvens av de mångmiljonbelopp som upprepade gånger under en följd av år satts in i det statliga SweTeco. Här har alldeles ofrånkomligt tillförseln av medel från statens sida för att täcka förluster inneburit en gentemot andra företag snedvriden konkurrens. Med bestämdhet påstår jag att man från SweTecos sida drivit en prispolitik som inte är produktionsoch kostnadsmässigt motiverad. Det finns, herr talman, anledning att återkomma till detta. Först vill jag emellertid framhålla att jag har önskat kort teckna denna bakgrundsbild därför att jag anser det vara helt nödvändigt att åter fastslå att det är flera orsaker som sammantagna skapat den bekymmersamma situationen på tekoområdet. Men jag vill också framhålla att de åtgärder av skilda slag som den borgerliga regeringen tvingats vidta — ofta mycket långtgående — måste ses mot bakgrund av de nämnda orsakerna, som den nuvarande regeringen till mycket ringa del har ansvaret för men som till betydande del återfaller på den tidigare socialdemokratiska regeringen. Man har all anledning att ha detta klart för sig när man diskuterar och bedömer den i dag förda politiken. Men det är också ett memento inför perspektivet av en tillbakagång till en socialdemokratiskt inriktad politik i det här landet. Herr talman! Redan tidigare har jag anfört att det är alldeles självklart att staten ingriper med åtgärder av skilda slag för att bistå i nödsituationer. Naturligtvis måste stora ansträngningar — jag vill säga de största — inriktas på att trygga sysselsättningen i krisdrabbade områden, ansträngningar som skall göras i samverkan mellan samhälle, näringsliv och arbetsmarkandsorganisationer. I allra högsta grad gäller den nu aktuella frågan Boråsoch Sjuhäradsbygden, som i så påtaglig grad drabbats av krisförhållandena. I den motion som Tage Magnusson och jag har väckt med anledning av regeringens proposition nr 73 har vi slagit fast att det är nödvändigt att staten medverkar med insatser inom just detta område. Däremot har vi ifrågasatt vissa av de föreslagna åtgärderna, som vi anser har inslag av ej önskvärd och ändamålsenlig karaktär. Vi kan inte dela uppfattningen att statliga insatser inom tekoindustrin också kräver att staten skall inträda som ägare. Vi anser att mycket allvarliga risker här föreligger för en ytterligare snedvridning av konkurrensen, som jag tidigare påtalat. Av propositionen framgår att Investeringsbanken efterger 30 milj.kr. av sina lån till SweTeco, vilket motsvarar den beräknade förlusten för 1977. Den givna slutsatsen av detta är att man drivit en prispolitik av en art som inte varit möjlig för företag som måste prissätta sina produkter på kostnadsmässiga grunder. Det är enligt min mening helt förkastligt med en prispolitik av den karaktären, och den måste allvarligt brännmärkas. Statens insatser i företag av skilda slag kan ju rimligen inte få användas till att dessa företag tillåts driva en prispolitik som allvarligt snedvrider konkurrensförhållandena. Skall vi kunna skapa en bärkraftig svensk tekoindustri så måste detta ske genom att konkurrens på lika villkor upprätthålls. Samhällets uppgift kan inte vara att genom insatser på ett område medverka till negativa följder på ett annat. Att detta i alldeles särskilt hög grad gäller statens egna företag är uppenbart. Tyvärr har vi också exempel från senare tid som vittnar om att statliga insatser har medverkat till att företag som ej varit föremål för motsvarande insatser har tvingats nedlägga eller inskränka driften. Jag har alldeles speciellt Strands Konfektion i Katrineholm i tankarna. Det har från skilda håll omvittnats att detta varit ett ytterst modernt uppbyggt och välskött företag. Men inte minst genom en snedvriden konkurrens orsakad av statliga insatser råkade företaget ut för avsättningsbekymmer för sina produkter. Då staten av någon anledning samtidigt ej fann anledning att sätta in stödåtgärder för just detta företag, har konsekvensen blivit att man tvingats lägga ned driften, och ett stort antal människor har friställts. Exakt det har alltså inträffat som vi från moderat håll så ofta framhållit, nämligen att selektiva åtgärder från statens sida kan leda till att företag som av sig själva är bärkraftiga tvingas lägga ned driften, medan icke bärkraftiga företag genom konstlade medel får leva vidare. Återigen vill jag fastslå: Förutsättningen för en bärkraftig svensk tekoindustri är konkurrens på lika villkor. I motionen framhåller vi att man i nuvarande ytterst allvarliga läge i Sjuhäradsbygden tvingas acceptera ett statligt ägarengagemang. Vi anser emellertid att målsättningen måste vara att skapa förutsättningar för en privatisering av de av staten ägda företagen. Sten Svensson har redan berört denna fråga i sitt inlägg, varför jag här endast hänvisar till vad han anfört i Beträffade de 190 miljonerna har vi dock ansett att de måste vara villkorade med en omfattande och ingående redovisning inför regering och riksdag om utfallet av verksamheten inom resp. företag. Vi hävdar med bestämdhet att insatserna från statens sida måste grundas på förutsättningen att dessa företags verksamhet ej sker på bekostnad av andra företag. Därför finns det enligt vår mening nu ingen anledning att ställa hela det yrkade beloppet till förfogande. Rimligen bör utfallet av verksamheten vara avgörande för hur detta skall ske. Enligt propositionen och utskottsbetänkandet skall den statliga tekokoncernen kunna komplettera sin inhemska tillverkning med produktion i utlandet. Enligt min mening måste det vara direkt felaktigt att använda skattebetalarnas medel på det sättet. Konsekvensen blir ju att statsmedel används för att försämra konkurrensförhållandena för hemmaproduktionen och därmed öka svårigheterna för tekoindustrin i vårt land. Den föreslagna utlandsetableringen är alltså oacceptabel och kan inte medgivas. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag anfört vill jag här hemställa om bifall till yrkande 2 i motionen 1307, vilket innebär bifall även till yrkande 1 bi motionen 346.

Herr talman! Hans Nyhage har återigen tagit upp konkurrensfrågan och påstår att det är det selektiva stödet som har medverkat till att fler och fler företag läggs ned. Det är ganska underligt då att de flesta företagsnedläggningarna har skett sedan den nuvarande regeringen började strö ut generella subventioner av olika slag. Man kan också titta på konkurrenssituationen. Den nya statliga koncernen får 190 milj.kr. i engångsbidrag. Men samtidigt skall man inte få möjligheter att utnyttja det övriga tekostödet, dvs. strukturlån, strukturgarantier, det 10 procentiga lönebidraget osv. Koncernchefen själv har förklarat att det skulle ge lika mycket pengar som de 190 miljonerna man nu får, om man i stället fått det vanliga allmänna stödet. Det är också intressant att notera att när vi beslöt om stöd till den grundtextila tillverkningen i december 1977, fick den också statsstöd med ca 200 milj.kr. Men genom det beslut vi tog då tillförsäkrades den också rätten att utnyttja t.ex. 20-kronan till äldre arbetskraft. I det här fallet rör det sig om stora, välkonsoliderade privatföretag, av vilka en del också kan höja utdelningen bl.a. på grund av tekostödet. Men tydligen är det skillnad på lort och pannkaka, herr Nyhage. När det gäller statliga företag vill inte herr Nyhage vara med om att subventionera, men när det gäller privata storföretag är det enligt honom inte fråga om snedvriden konkurrens.
Herr talman! Bedömningen om lort och pannkaka överlåter jag helt åt fru Hörnlund själv. Beträffande konkurrensfrågan och de selektiva åtgärderna vidhåller jag att selektiva åtgärder medverkar till att snedvrida konkurrensen. De nedläggningar som nu äger rum beror ju till betydande del just på att den tidigare socialdemokratiska regeringen drev en politik med selektiva inslag. Den politiken bär till betydande del skulden för vad som under de senaste åren skett på tekoområdet. Sedan vill jag bara beträffande insatserna för SweTeco erinra om att vi har deklarerat i vår motion att vi inte motsätter oss vad som sker. Vi har emellertid villkorat anslaget på vissa punkter, och vi har ansett att det finns skäl att skynda långsamt när det gäller hela beloppet. Vi har alltså tillstyrkt en halvering och avser att invänta en redovisning av utfallet av verksamheten innan vi är beredda att gå vidare.
Herr talman! Sanningen är ju när det gäller konkurrensen, att den alltmer ökade importen utgör den mest förödande konkurrensen mot de svensktillverkande tekoföretagen. Den konkurrensen står också i dag en mycket stor del av de svenska tekoföretagen bakom, genom att de knappast har någon egen svensk tillverkning utan fungerar som rena handelsbolag med importvaror eller egen tillverkning utomlands. Jag skulle kunna nämna en rad företag, men allra senast har det gällt Gefa AB, Janstorp International AB, AB Textilfabriken Merkur m.fl. Trots detta får även de här företagen tekostöd i olika former. Jag skulle närmast vilja fråga: När skall regeringen göra något åt detta? Det skulle verkligen vara skäl att stoppa den verksamhet som innebär att man ger statsstöd för att vi skall förlora ännu fler arbetsplatser i vårt eget land.
Herr talman! Men det är just precis därför som vi i vår motion har sagt att vi inte vill vara med om att statsmedel till SweTeco används för etablering utomlands. Jag är övertygad om att Gördis Hörnlund och jag är helt överens på den punkten. Jag delar alltså Gördis Hörnlunds uppfattning att den ökade importen innebär en mycket allvarlig konkurrens till den svenska tekoindustrin.. Det sade jag också i mitt anförande, vilket jag vill erinra om.

Herr talman! Den här debatten har pågått länge nu, och argumenten för och emot utskottsbetänkandet har haglat om varandra. Jag skall därför nöja mig med att göra några korta kommentarer i anslutning till en del av de frågor som tas upp i betänkandet. Utskottsbetänkandets beskrivning av tekoutvecklingen är trots sin korthet både talande och skrämmande. Halveringen av antalet sysselsatta under en 10-årsperiod och en mer än fördubblad importvolym sedan 1968 utgör bevis för en bister tekoverklighet. Det drastiska i utvecklingen förstärks av att importökningen och sysselsättningsminskningen har gått allt snabbare under de senaste åren. Det är uppenbart att de åtgärder som riksdagen vid olika tillfällen under 1970-talet beslutat om visserligen varit välmenande, men tyvärr inte tillräckliga för att hindra en fortsatt nedgång. Beträffande den grundtextila tillverkningen har beslut redan fattats i avsikt att trygga försörjningen i händelse av ett beredskapsläge. När det gäller konfektionen sade handelsministern och även industriministern att produktionsnivån än så länge är tillräcklig från beredskapssynpunkt. Utskottet understryker uttalandet i propositionen 42 att det är nödvändigt att följa utvecklingen, så att man i tid kan sätta in erforderliga åtgärder för att trygga försörjningsberedskapen, bl.a. genom att bromsa nedgången innan produktionskapaciteten går ned till, som det heter, kritisk nivå. Den långsiktiga plan, som enligt propositionen och utskottet skall upprättas för att utvisa hur försörjningsberedskapen skall kunna upprätthållas på olika delområden, bör kunna bli ett värdefullt instrument för besluten i den frågan. Utfallet av de textilförhandlingar som förts med lågprisländerna i Ostasien bör också göra det något lättare för teko i Sverige. Som jag ser det är emellertid inte den ena eller andra nivån på vår försörjningsberedskap i dag det mest akuta problemet. I stället är den fortsatta nedgången av sysselsättningen inom teko det helt överskuggande problemet. Det blir än mer besvärande, eftersom nedgången hotar den totala sysselsättningen — i varje fall i Sjuhäradsbygden men även i delar av Norrland och på många andra ställen. I t.ex. Sjuhäradsbygden är fortfarande bortåt två tredjedelar av alla industrisysselsatta verksamma inom teko. Behandlingen av propositionen 73 om statliga textiloch konfektionsföretag måste framför allt ske just mot bakgrund av dessa förhållanden. När det stora konfektionsföretaget Algots gick i konkurs utgjorde det ett direkt hot mot sysselsättningen för mer än 1 200 sysselsatta i Borås och Norrland. Kravet på insatser för att rädda arbetstillfällena har ett utomordentligt starkt stöd i hela Sjuhäradsbygden, och jag är säker på att så är fallet även i Norrland och på andra håll. Jag är också övertygad om att de allra flesta i det här läget accepterar att insatserna sker genom att staten via Statsföretag AB går in och tar ägaransvar även för Algots, liksom tidigare för bl.a. AB Eiser och SweTeco AB. När det ändå inom framför allt konfektionsföretagarkretsar förekommer ett utbrett tvivel på staten som tekoföretagare och kritik mot beviljandet av de skattemedel som det nya företaget kräver, bygger detta på erfarenheter av tidigare selektiva stödåtgärder inom tekoområdet. Om stödet får en otillfredsställande utformning, riskerar man nämligen att med de insatta åtgärderna göra dagens redan bekymmersamma produktion för en rad företag än svårare, så besvärlig måhända att de inte klarar konkurrensen med de statsunderstödda företagen utan tvingas lägga ned verksamheten. I värsta fall kan detta innebära att sysselsättningsproblemen bara flyttas från ett företag till ett annat. Jag tror nu inte att man kan undvara selektiva insatser, men man får vara uppmärksam på riskerna och försöka att göra dem så små som möjligt. Från de arbetstagare som alltjämt verkar i de berörda företagen kommer ett annat slags kritik. De menar att övergångstiden är för kort och att de statliga insatserna är otillräckliga för att det nya företaget under en tvåårsperiod skall kunna fasas in i marknaden med tillfredsställande lönsamhet. Det finns onekligen en betydande risk att deras kritik kan komma att visa sig befogad. Propositionen, och även utskottets majoritet, har försökt göra en i dagsläget motiverad avvägning mellan kraven på konkurrensneutralitet och rimlig övergångstid för den nya koncernen.

I det sammanhanget finns det all anledning att understryka arbetsmarknadsutskottets och näringsutskottets uttalanden om att samhället har ett ansvar för att den omvandling som tekonedgången innebär sker på ett sådant sätt att den medför ett minimum av påfrestningar för de människor, orter och regioner som berörs. Borås och Sjuhäradsbygden har ett besvärande arbetsmarknadsläge i dag. Gördis Hörnlund redogjorde grundligt för detta. Det finns 1 800 arbetslösa, och bortfallet av sysselsättningar kan beskrivas så, att det inom Boråsområdet i stort sett har försvunnit tre-fyra tekosysselsättningar varje dag sedan 1970. Regering och riksdag har i olika sammanhang uttalat sin förståelse för situationen. Delar av Sjuhäradsbygden har förts till den grå zonen, och delegationer har tillsatts för att på olika sätt hjälpa till. Men än så länge har vi sett väldigt litet av konkreta insatser för sysselsättningen som sådan i området. Det är dags att det sker någonting mer påtagligt, som kan bevara och diversifiera sysselsättningen i Boråsregionen. Den nya statliga tekokoncernen klarar inte den uppgiften.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

Herr talman! Det hinner sägas mycket under en sådan här lång debatt. Rune Johansson menade att vi klarade sysselsättningen fram till 1976, och jag vill inte säga mer än att det verkligen är en sanning med modifikation. Men nu gäller det ju inte det förflutna utan dagens brännande problem. Rune Johansson framhöll också att det enda godtagbara målet för sysselsättningspolitiken är att varje människa kan känna trygghet och garanteras den viktigaste mänskliga rättigheten, nämligen rätten till arbete. Den borgerliga regeringen har verkligen ingenting att skryta med i det avseendet. Var har nu de borgerliga alla de nya jobb som skulle skaffas fram? Just i dag — för vilken gång i ordningen vet jag inte — går man in för åtgärder för att skaffa fram ännu flera arbetslösa. Det är ju sanningen. I dag handlar det om ett par tusen, utan att sysselsättningen garanteras på något annat sätt. Det talas mycket om konkurrensen, som inte får snedvridas osv. Hans Nyhage sade att de pengar som nu anslås måste vara villkorade och omgärdade med kontroller. Han tyckte också att det var fråga om för mycket pengar. Men man har inte protesterat på moderat håll när det har östs in pengar till alla de privata skojare som under årens lopp har lovat garantera sysselsättningen i Västerbotten och andra delar av vårt land och sedan stuckit i väg och lämnat bygderna utan sysselsättning, utan ansvar för hur den skall säkras. Då har det inte gjorts några invändningar. Det talas i bibeln om skrymtare och fariséer, och jag tycker verkligen att det passar bra in på en del i denna församling. Här handlar det om omsorgen om de kapitalägande och ingenting annat, och då är det bättre att säga det på en gång. Vi diskuterar nu en bransch som befinner sig i djup kris. Jag vill påstå att den krisen i stor utsträckning är självförvållad. Ett snävt privat vinsttänkande har präglat branschen. Man har investerat utomlands i stället för i Sverige. Under de många goda åren tog familjeföretag och aktieägare ut stora vinster i stället för att investera för en framtida utveckling och konsolidering. Familjeföretaget Algots, som har cirkulerat i denna debatt, var under många år en guldgruva för klanen. Man har investerat utomlands och pungslagit staten på oerhörda belopp utan att garantera sysselsättningen. Det är ett groteskt exempel på hur det gått till. Det är också klart att situationen inom konfektionsindustrin inte kan skiljas från den allmänna ekonomiska kris som präglar kapitalismens ekonomiska system i stort och som drabbar också vårt land. Det finns nämligen ett samband mellan krisen i samtliga industrigrenar, samtidigt som det finns strukturella skillnader. Det gemensamma kännetecknet är tilltagande exportsvårigheter och minskad inhemsk konsumtion. Det beror också på den borgerliga regeringens politik att minska köpkraften, kvalitetsförsämringar på produkter och nedgång i sysselsättningen. När det gäller exportsvårigheterna och den därmed sammanhängande nedgången anförs det höga kostnadsläget som orsak. Det blir för höga priser på exportmarknaden, säger man. Det är klart att nedskrivningarna av kronans värde inte bidragit till att förbättra situationen; tvärtom har den förvärrats. Exportpriserna har inte sjunkit, men importen har blivit dyrare. Men trots allt: svensk teknik och svenskt kunnande står på en hög nivå också inom den här sektorn. Ändå har kvaliteten på produkterna sjunkit. Vi har kommit efter i kvalitetshänseende. Det är en iakttagelse som bekräftas av många samtal med folk också inom textilindustrin. Att sälja på kvalitet på samma sätt som tidigare går inte. Utvecklingen i den övriga världen har inte stått stilla. Arbetslönens storlek har av flera talare angetts som en av huvudorsakerna till branschens problem. Att den tillsammans med framställningstiden har en betydelse är självklart, men att dra slutsatsen att det beror på arbetslönerna vågar jag påstå är felaktigt. Alla vet ju att den i produkten nedlagda lönekostnaden inte är detsamma som varans försäljningspris. De större kostnadsbitarna i varan rår de anställda inte över. De hanteras genom beslut i företagens ledning eller bakom stängda bankdörrar. Det är den lönsamhetsfilosofi som innebär att arbetslönen bildar underlaget och att övriga kostnader läggs på arbetslönen i form av andra tillägg, däribland vinsten. Det här leder till en ständig jakt på lönekostnader, oavsett om dessa endast representerar en eller några tiondels procent av produktens försäljningspris. Mot den bakgrunden har det genomförts enorma kostnadsjakter kring den direkta lönen, ständiga rationaliseringar har gått ut över arbetskraft men också över produkternas kvalitet. Nödvändiga arbeten har rationaliserats bort, idéer och uppslag till förändringar och uppkomst av nya produkter har inte kunnat genomföras. Det har hämmat den här branschens naturliga utveckling, och det har ställt Sverige efter andra länder, inte minst på kvalitetens område. Det kapitalistiska profittänkandet bär skulden. Textilindustrin har ju präglats av dessa förhållanden samtidigt som särskilda problem har funnits. Det skall inte bortresoneras. Importen av textilier har gynnats av att importpriserna legat på en jämfört med Sverige låg nivå. I detaljhandeln förekommer vissa skillnader mellan textilprodukter tillverkade i Sverige och importerade. Men prisskillnaden är inte alltför stor. Det kan var och en förvissa sig om när man går ut i detaljhandeln. Konsumenterna har endast i marginell grad kunnat tillgodogöra sig de billigare produkterna. Därför har importen blivit en mera lukrativ affär för företagen än att tillverka svenska textilier. Kapitalet har följt sin väg och vandrat ut från den mindre lönsamma tillverkningen och in i den betydligt mindre lönsamma importen. De senaste årens utveckling inom svensk tekoindustri bestyrker detta. Bristen på investeringskapital har blivit allt större från 1965. De statliga insatserna, gjorda utan den kontroll som Hans Nyhage efterlyser, har inte kunnat förhindra denna negativa trend. Då måste man ställa frågan: Skall vi inte ha en svensk textilindustri? Skall vi resignera inför den misskötsel på området som vi har bevittnat underen rad år? Självfallet skall vi ha en svensk textilindustri. Nu föreslår regeringen i propositionen 73 att en statlig tekokoncern bildas under Statsföretag. Motiveringen för ett samordnat och utökat statligt ägande är att det i vissa fall är oundvikligt, om inte för samhället betungande kapitalförstöring och arbetslöshet skall uppstå. Det här är ju en riktig värdering av läget, som också kan uttryckas i andra ord, nämligen att dithän har en betydande del av den privatkapitalistiska produktionen inom branschen kommit år 1978. Det anförs också att rekonstruktionen av de nedgångna företagen och bildandet av den statliga tekokoncernen kan innebära risk för snedvridning av konkurrensen gentemot andra företag. Det ämnet har ju också andra talare här spunnit på. Redan av den anledningen får den statligt rekonstruerade koncernen begränsningar som kommer att verka hämmande för utvecklingen. Dit hör det lågt tilltagna anslaget för rekonstruktionen och riktlinjerna för en ytterligare neddragning av anställda. Vianser på vårt håll att Sverige behöver en textilindustri. Enligt vår mening kan en rekonstruktion av de nedgångna företagen bara företas på en enda bestämd grundval, nämligen behovet. Vad det gäller är att få tekoindustrin på fötter efter många år av vanstyre. Att rekonstruera och bygga upp en statlig stark textilkoncern efter samma principer som de som har brutit ner branschen är naturligtvis omöjligt. Det fordras nya grepp, som inte bör hindras av gamla former och bevarad konkurrenssnedvridning. Arbetarpartiet kommunisterna anser att målsättningen bör vara att uppnå en produktion som motsvarar den sysselsättning som fanns vid de olika enheterna år 1976. Det är nödvändigt, om man vill uppfylla målsättningen att kapitalförstöring skall kunna undvikas. Det finns arbetskraft, och sysselsättningen behövs. Vi anser att vissa nedskärningar av nuvarande import bör göras för att trygga denna målsättning. Importen av produkter som gränsar till det statliga företagets egen produktion skall företas genom den statliga koncernen. Därmed kan en stabilisering av förhållandet mellan den inhemska produktionen och importen åstadkommas. Avgränsningsfrågor kan möjligen uppkomma mellan andra företag och importörer men får lösas så snart den rekonstruerade koncernens inriktning fastställts. Vi anser att i principerna för det statliga tekoföretaget skall ingå en strävan att öka exportandelen genom att kvaliteten höjs. I framtiden kommer kvalitetsfrågorna att få större betydelse än nu. Slitoch slängperioden går mot sitt slut. Kvalitetskraven kommer att stiga både när det gäller den inhemska konsumtionen och när det gäller de varor som går på export. De tekoprodukter som vi behöver och som kommer att utnyttjas inom den offentliga sektorn, sjukvården och försvaret, samt inte minst de skyddskläder som produktionen erfordrar måste vara av hög kvalitet. Det finns en betydande inhemsk marknad. Den statliga tekoindustrin måste ges en rejäl chans, utan hinder av den rädsla för s.k. konkurrenssnedvridande åtgärder som propositionen och en rad talare här har gett uttryck för. Vi är motståndare till de nedskärningar inom branschen som nu förbereds. Problemen kan och måste lösas på annat sätt, och vi har i motionen, och jag har i någon mån i mitt anförande, försökt ange några riktlinjer för hur uppläggningen på sikt måste vara för att vi skall kunna klara branschen och trygga sysselsättningen. Vi har i första hand föreslagit ett medelstillskott på 300 milj.kr. i stället för regeringens 145 milj.kr. Förslaget ställs inte därför att vi tror att branschens problem klaras med detta, utan det ställs i syfte att förhindra avskedanden nu, framför allt i bygder som verkligen ropar efter sysselsättning. Vi säger i samma motion att en minimimålsättning för tekokoncernen bör vara att arbetsstyrkan inte understiger antalet anställda vid de olika enheterna år 1976. När man undersöker hur det ser ut på de orter som nu är aktuella för nedskärningar finner man att uttrycket minimimålsättning är väl valt. På sikt måste den statliga tekokoncernen ges stora möjligheter till utveckling. Jag vill, herr talman, yrka bifall till de i motionen 345 ställda yrkandena.

Herr talman! Vilken betydelse lokaliseringen av tekoindustri till Västerbotten hade för sysselsättning och framtidstro, inte minst bland kvinnorna, behöver jag inte åter upprepa; det har jag framhållit vid flera tillfällen i denna kammare. Jag kommer därför att uppehålla mig vid det nuvarande arbetsmarknadsläget. Algots Nord är ett typexempel på ett företag som fått utomordentligt stöd från samhället och i gengäld lovat sysselsättning åt många människor. Handelsministern ironiserade över den gamla regeringens förmåga att uppehålla sysselsättningen. Men beträffande Algots Nord vill jag säga att företaget inte redovisade några problem förrän 1976. 14 dagar efter det att vi fått en borgerlig regering sade ägarna att man skulle lägga ned alla sina företag. När det i slutet av 1976 stod klart att företaget inte skulle fullfölja sina åtaganden, krävde vi att staten skulle gå in med större ägarengagemang, vilket vi menade skulle ge större trygghet åt de anställda. Detta krav avslogs av den borgerliga majoriteten. Den modell som nu föreslås — ett statligt företag som har i uppdrag att på kort tid uppnå lönsamhet, även om detta medför att många människor friställs — kan vi inte godta. De som friställs har små möjligheter att få annan sysselsättning. Risken att bli utan arbete för all framtid är stor. I fjol, när halva arbetsstyrkan vid Skellefteenheten fick gå, inrättade arbetsförmedlingen en särskild verksamhet vid Algots Nord. Totalt friställdes 187 personer. Av dessa har 52 erhållit anställning för längre eller kortare tid. 16 är inte aktuella just nu på grund av graviditet, sjukdom eller avflyttning. 43 personer är under utbildning, men ingen av dessa har löfte om arbete efter avslutad utbildning. Återstående 56 personer är aktuella för omedelbar placering. Det totala antalet arbetslösa kvinnor som är aktuella för omedelbar placering i Skellefteå är i dag 1035 mot 839 för ett år sedan. Därtill kommer alla övriga som önskar arbete. Arbetsförmedlingen räknar med att 2900 kvinnor är beredda att ta ett arbete om det finns. I Lycksele är i dag 114 arbetslösa mot 66 för ett år sedan. Antalet arbetslösa ungdomar under 25 år är i Skellefteå 455 mot 228 i fjol och i Lycksele 97 mot 72 i fjol. Därtill kommer de arbetslösa männen. Jag har valt att särskilt redovisa kvinnor och ungdom eftersom de grupperna drabbas i första hand. Trots nära nog en fördubbling av beredskapsarbetena och trots fyllda AMU-centra ökar arbetslösheten. I Lycksele sysselsattes i fjol vid den här tiden 72 ungdomar under 24 år i beredskapsarbete, nu är siffran 97. I Skellefteå är motsvarande antal 300 i dag mot 150 i fjol. Hur det är att vara arbetslös uttrycks kort och gripande i följande rader som jagciterar ur ett brev jag fått: ”Känner mig ganska rastlös. Man förintas en bit i taget. Detta blir hemskt för folket. Arbetslöshet — social misär.” Vi kan inte acceptera att enheterna i Västerbotten läggs ned utan att någon alternativ sysselsättning skymtar. Ser vi bara på Skellefteå, där ett stort antal personer redan nu väntar på jobb och ytterligare 200 skulle friställas — och det finns små möjligheter att ge dem jobb — så förstår vi att det är allvarligt. En nedläggning av Algotsfabriken i Lycksele skulle, som Lilly Hansson sade tidigare i dag, innebära en katastrof. Det skulle betyda ett direkt och indirekt skattebortfall på ca 2 milj.kr. Att ställa drygt 100 människor utan arbete får i Lycksele samma betydelse som det skulle få för Göteborg att förlora 5 000 jobb i ett enda svep. Det har alltså samma effekt i Lycksele att lägga ned Algots som det skulle ha i Göteborg om man lade ned två tredjedelar av Volvo där. Lycksele kommun har till stor del byggt upp sin service med anledning av Algots etablering där. Jag tror att jag kan garantera att kommunerna i mitt län, för varje arbetstillfälle som de räknar med att kunna få, helhjärtat har ställt upp när det gällt byggande av bostäder, barnomsorg osv. I Lycksele finns inte arbete inom pendelavstånd. Det är tiotals mil till nästa tätort. I motionen 1306 har vi s-ledamöter från Västerbotten krävt en plan för tekoindustri. Vi har krävt att samhällsekonomiska och sociala hänsyn skall vara vägledande vid omstruktureringen av Algots Nord samt att ingen inskränkning får ske innan de samhällsekonomiska konsekvenserna av en sådan förändring mera ingående belysts. Vi kräver vidare att Statsföretag skall få i uppdrag att i samråd med de fackliga organisationerna vidta kraftiga åtgärder för att hitta alternativ produktion. Inom facket har bedrivits ett intensivt arbete för att hitta uppslag till alternativ produktion, och de anställda ansåg sig ha medinflytande vid omstruktureringen av Algots Nord. Då upplevdes det särskilt beklämmande att industriministern i brev till den dåvarande ledaren för programgruppen för nya Algots skrev att det var glädjande att facket var med på en föreslagen förändring som skulle innebära att 700 anställda skulle komma att friställas. Att de fackliga företrädarna skulle ha gått med på att hundratals kamrater blir utan arbete faller på sin egen orimlighet. Vi har hos de anställda vid Algots, bland vilka många tidigare inte hade någon vana vid arbetsliv, fått bevittna ett fackligt medvetande, en solidaritet och en imponerande vilja att på allt sätt medverka till en bibehållen sysselsättning. Eftersom vi fått många arbetstillfällen till länet genom den gamla regeringens regionalpolitik var vi vana vid att med förtroende vända oss till statsråden och få gehör för problemen i våra kommuner. Det är betecknande att ingen av de borgerliga ledamöterna från Västerbotten på hela dagen befunnit sig i kammaren. Ej heller stöder de oss i diskussionen. Det är vi på Västerbottensbänken ganska ensamma om just denna dag. Från andra län har borgerliga ledamöter yttrat sig av och till om vikten av sysselsättning och om olika lösningar. Men centern har lyst ned sin frånvaro. Jag tycker då att jag kan ta upp en sak i centerns valtidning i Västerbotten inför det senaste valet. Jag fick tidningen i min hand i dag. Där talas det bl.a. om centerns trovärdighet, och jag vill citera följande: ” Vi kan idag konstatera att verkligheten visat att centern och dess politik varit mycket mera trovärdig än socialdemokraterna och deras politik. ——— Centerns decentraliseringspolitik är alternativet till socialdemokraternas centraliseringspolitik.” Beträffande lokaliseringspolitiken framhålls att det är en fråga som centern fått stöd för. ”1944 tog centern initiativ till att en aktiv lokaliseringspolitik borde införas för att klara omställningen i näringslivet och arbete till avfolkningsbygderna. Det möttes av oförståelse från alla håll. Nu erkänns lokaliseringspolitiken, eller som den numera benämnes, regionalpolitiken, såsom oundgänglig.” När centerpartisterna i regeringsställning tog industriministerposten för att de ansåg att de kunde de frågor som hänger samman med sysselsättningen — de hade ju lovat så många nya jobb — trodde jag att de skulle nå längre än de har gjort i dag. Jag trodde faktiskt att åtminstone centerpartisterna från Västerbotten skulle ha varit här. Förra gången när vi diskuterade Algots skrevs en insändare därhemma om inläggen. Författaren tyckte att vi av och till hade gjort för bleka inlägg för att stötta upp sysselsättningen i Västerbottens tekoindustri. Beträffande en av de borgerliga ledamöterna, jag skall inte säga vem, skrevs: Han är alldeles för vördnadsfull och undfallande inför sin industriminister. I dag är de så vördnadsfulla och undfallande att de inte ens stöder oss med att lyssna i kammaren. Herr talman! Socialdemokraterna i näringsutskottet har följt upp yrkandena i våra motioner. Jag yrkar därför bifall till samtliga s-reservationer.

Herr talman! Efter att nu ha hört denna långa debatt om tekoindustrins problem har jag ett visst intresse av att säga några ord, då jag har ett långt livs erfarenhet av arbetet inom densamma. Denna industri sysselsätter ju mycket folk i förhållande till omsättningen. Därför blir också problemen så allvarliga vid företagsnedläggelser. Näringen har å andra sidan spelat en mycket stor roll för att skapa sysselsättning. Detta är väl en av orsakerna till att den också synnerligen ofta blivit föremål för lokaliseringsintressen både från kommuner och nu även från statens sida. Här har vi någon del av den konkurrenssnedvridning som branschen fått vidkännas under årens lopp. Den andra komponenten som skapat problem är vårt höga kostnadsläge i förhållande till omvärlden. Speciellt under de tre senast gångna åren har kostnadsutvecklingen i vårt land varit så våldsam att arbetsintensiva näringar av detta slag haft synnerligen svårt att hänga med. Vidare har vårt land sedan årtionden översvämmats av billiga textilprodukter — inte sällan av mycket låg kvalitet — från länder med mycket låga arbetslöner. Medan andra industriländer förstått att avskärma sig från alltför stora mängder av denna import har vi däremot per capita tagit emot särskilt stora kvantiteter. Detta har också efter hand inneburit att antalet anställda inom teko minskat i mycket hög grad. Jag har under många år försökt att varna riksdagen för den utveckling som försiggått, bl.a. genom motioner om att regeringen på ett mer effektivt sätt skulle minska denna import från låglöneländerna. Jag har inte begärt annat än att man skulle göra det inom ramen för våra åtaganden inom handelspolitiken. Det har andra liknande länder kunnat göra, och då borde vårt land också ha kunnat göra på likartat sätt. Tyvärr har mina motioner mötts med kalla handen. Den socialdemokratiska regeringen lyssnade inte på de här varningarna. Nu, sedan man kommit i opposition, har emellertid ett nyvaknat intresse för importbegränsningar gjort sig kraftigt gällande. Jag är glad för att det är så. Nu går man ut och kräver de åtgärder som man tidigare sagt nej till när det krävdes från branschens sida. Det är emellertid glädjande att nu kunna konstatera att den nuvarande handelsministern med kraft har tagit itu med dessa problem och även nått uppgörelse med de sex största exportländerna, innebärande avsevärda begränsningar i importen till vårt land. Särskilt värdefullt är det att man nu lyckats få igenom avtal om att det skall gälla alla varor inom ifrågavarande område, varigenom man tar bort möjligheten att byta till andra varor när en blir hämmad. Vidare har branschen utsatts för en snedvridning av konkurrensen genom de många selektiva inhoppen från statsmakternas sida. På det området har det blivit en bättring, då det s.k. äldrestödet är generellt och innebär att alla får samma fördelar. Det har från arbetsmarknadssynpunkt ansetts synnerligen värdefullt — det har också bekräftats från arbetsmarknadshåll. Men tyvärr fortsätter man med åtgärder som innebär snedvridningar av konkurrensen. Dagens ärende gäller en sådan åtgärd. Tyvärr rör man sig här med så stora enheter med så många anställda som riskerar sin sysselsättning att vi nu tvingas till åtgärder: Hans Nyhage och jag har i vår motion varnat för de allvarliga verkningar som dessa åtgärder kan få. Man kan allvarligt befara att denna stora subvention till ett helstatligt företag kommer att medföra att många mindre företag, som i dag klarar sig, blir utslagna på grund av priskonkurrens från detta stora statliga företag. I denna bransch har det visat sig att de effektivaste företagen är de mindre och de inte alltför stora enheterna. Jag tror därför att man nu begår ett misstag när man slår ihop alla dessa företag till en jättekoncern med allt vad detta kommer att innebära av byråkrati och stor förvaltningsapparat. Det hade varit bättre att satsa på mindre företag — men naturligtvis inte på konkursföretag, som nu sker i alltför stor utsträckning. ; Vi har redan nu erfarenhet av att det inte är statsägda företag som är lösningen. Jag tycker att detta visas inte minst av resultatet av SweTecokoncernen. Utvecklingen här har inte varit den bästa trots allt stöd från Investeringsbanken. En förlust under 1977 på inte mindre än 32 miljoner talar sitt tydliga språk. Detta resultat visar också att en snedvridning av konkurrensen måste ha förelegat. Det som förvånar mig särskilt är att man nu trots en subvention på inte mindre än 190 miljoner inte ställer krav på att all produktion skall ske i Sverige. Skattebetalarna i vårt land kan näppeligen ha intresse av att man genom statliga bidrag ökar produktionen i andra länder och till vårt land inför varor till priser som svenska arbetare inte kan producera dem till. Herr talman! Jag ber få instämma i det yrkande som nyligen framställts av Hans Nyhage.

Herr talman! Tage Magnusson talade om att motionerna om importbegränsning möttes av kalla handen av den socialdemokratiska regeringen. Det är väl ändå inte hela sanningen! Det var faktiskt så, Tage Magnusson — det tycker jag är värt att understryka — att majoriteten av riksdagsledamöterna också i de borgerliga partierna gick emot herr Magnusson när det gällde dessa importbegränsningar. Talet om den snedvridna konkurrensen kommer tillbaka. Jag får återigen fråga: Varför gäller inte det också de privata företag som får subventioner, t.ex. de grundtextila företagen? När det gäller dem tycker man inte att det är fråga om någon snedvridning av konkurrensen, utan där är man beredd att lämna 200 miljoner. Men den statliga koncernen vill man ge sämsta tänkbara utgångsläge. Skulle Tage Magnussons och Hans Nyhages motion bifallas, så att man fick 95 miljoner i stället för 190, skulle nedläggningarna i Boråsområdet och de andra områdena ske ännu snabbare. Det är också värt att notera.
Herr talman! Vad jag har förespråkat är inte någonting annat än att jag vill ha generella subventioner. Detta har man nu gått in för, och då löper vi inte risken att få denna snedvridning av konkurrensen. Gördis Hörnlund sade att om vi nu inte satsar alla pengarna på den nya stora tekokoncernen riskerar vi att ännu fler människor blir arbetslösa. Jag tror, Gördis Hörnlund, att det blir tvärtom. Genom att sätta in selektiva åtgärder riskerar vi att många människor som i dag har en säker sysselsättning i små företag ute i vårt land blir utan jobb. Det är riktigt att det ingalunda var någon majoritet som slöt upp bakom min motion. Det har jag heller aldrig påstått. Vad jag har sagt är att den då ansvariga regeringen inte hade någon förståelse för att begränsa textilimporten i den utsträckning som hade behövts. I så fall hade det kanske inte varit så illa ställt som det är i dag.
Herr talman! Jag tyckte det var nödvändigt att klarlägga detta; det har många gånger låtit som om de borgerliga var helt eniga om att vi måste ha importbegränsningar, medan socialdemokraterna hela tiden har gått emot detta. Så har ingalunda varit fallet. En majoritet av de borgerliga i riksdagen har också gått emot importbegränsningar under 1960-talet — då hade vi förstås också helt andra förhållanden.

Herr talman! Jag beklagar att jag måste återkomma. När Gördis Hörnlund påstår att nedläggningarna har gjorts sedan den nya regeringen kom till är det väl i alla fall att tumma på sanningen. Faktum är att de nedläggningar som har skett nu har berott på åtgärder som har vidtagits tidigare och inte på de generella åtgärder som nu har vidtagits. Det s.k. äldrestödet t.ex. utgår lika till alla företag, och det har omvittnats att det även från arbetsmarknadssynpunkt har spelat en utomordentligt stor roll. En framstående man inom arbetsmarknadsverket sade för några månader sedan till mig att om det stödet skulle upphöra den 1 juli skulle det innebära en katastrof — då skulle det bli massor av varsel som skulle ställa till ofantliga problem. Därför är det nödvändigt att vi slår vakt om ett system där alla får samma stöd.
Herr talman! Industriministern är ju känd för att tillsätta analysgrupper, delegationer, utredningar och allt vad det kan kallas. Därför håller naturligtvis inte industriministerns resonemang i dag om att han skall avvakta riksdagens ställningstagande när det gäller socialdemokratins krav på en långsiktig plan för tekoindustrin. Hade viljan funnits hos regeringen, hade vi i dag i kammaren kunnat diskutera en sådan plan. Tyvärr är det så att regeringens politik — eller kanske snarare brist på politik —leder till att det enbart skapas förvirring och osäkerhet inför framtiden. Inte minst industriministern själv har medverkat härtill, när han i propositionen 73 säger att man förhandlar om nedläggning av fabriken Pingvin i Brastad. Vem vill ha en nedläggning? Inte är det de anställda. De har med olika medel försökt tala om att företaget kan överleva om en vettig verksamhet bedrivs. Men industriministern slår alltså fast i propositionen att produktionen i Brastad skall avvecklas. Jag tycker det är anmärkningsvärt att man i en proposition skriver att man förhandlar om en nedläggning, när detta ingalunda är klart ännu. Sådana uttalanden leder till att människorna på dessa orter känner otrygghet inför framtiden. För Tiger-Rang är 1978 ett rekonstruktionsår. Man har gjort rationaliseringar och flyttat över produktionen från Nässjö. För att klara vårproduk tionen har man måst vidta den unika åtgärden att man nyanställt sömmerskor. Detta sker samtidigt som Nils Åslings direktör i de statliga företagen talar om nedskärningar inom Tiger-Rang. Sådana uttalanden leder naturligtvis till att osäkerheten inför framtiden blir stor hos såväl företag som anställda, leverantörer och kunder. Riktlinjerna borde i stället vara att man sluter upp kring den framtidstro som trots allt finns inom flera företag och att man ger besked om vilken inriktning och storlek verksamheten skall ha. Regeringens förslag att det skall vara nollresultat inom två år är ganska stelbent. Vilka konsekvenser skulle det få? Hur går det för t.ex. Tiger-Rang om 1979 skulle bli ett förlustår? Skall man då lägga ned detta företag? Och vad skulle det innebära för de människor som arbetar i företaget? Vad skulle det betyda för samhället i uteblivna skatter och avgifter? Företagsledningen säger att man nu betalar in 14 å 15 milj.kr. per år i skatter och sociala avgifter. Skulle dessa människor ställas utan arbete fick samhället på andra vägar garantera deras trygghet. Det viktiga är naturligtvis att man i stället tittar på de långsiktiga förutsättningarna och undersöker vilka behov vi har i vårt land när det gäller tekoindustrin. Låt mig ta några siffror. Tiger-Rang omsatte 1977 omkring 40 milj.kr. Ca 18 milj.kr., alltså nära hälften av omsättningen, gick på export, den största delen till USA. I dag har man framför allt från moderat håll diskuterat kostnadssituationen — skatter, avgifter och andra pålagor. När Tiger-Rang säljer en kostym till USA innebär inte det att man lyckas priskonkurrera med lågprisländerna, eftersom man i USA kan köpa kostymer billigare från Sydkorea, Hongkong och andra lågprisländer. En kostym från Tiger-Rang kostar i USA omkring 300 dollar. Det finns naturligtvis billigare kostymer i USA. Men vad är det då som gör att man lyckats öka sin export till USA? Det har naturligtvis flera orsaker. Det främsta skälet är naturligtvis att man på detta företag syr en utmärkt kostym — man säljer på sin goda kvalitet. Dessutom har man en bra medarbetare som kan sälja företagets produkter. Det finns alltså förutsättningar för en ökad exportmarknad. Tyvärr tycks det vara så, att ledningen inte backar upp exportförsäljningen i tillräcklig utsträckning. Det är naturligtvis viktigt att man samordnar exportverksamheten på ett bättre sätt än vad man nu gör. När det gäller den framtida verksamheten på ett statligt företag som Tiger Rang var det inte speciellt genomtänkt att man hösten 1977 beslutade att ställa folk utan arbete i Nässjö för att flytta över produktionen i Uddevalla och att direktörerna därefter talade om att man kanske även här måste lägga ned verksamheten. Det blir, inte minst efter dagens debatt, stor förvirring, osäkerhet och otrygghet. Det är den borgerliga regeringen som bär ansvaret för den här förvirringen.